Fru talman! Jag tänker börja med att citera: "Viktig vändpunkt för instituten - inom institutssektorn har vi med stort intresse tagit del av regeringens proposition 2001/02:02, FoU och samverkan i innovationssystemet. Propositionen är en viktig vändpunkt för den nyttodrivna forskningen och industriforskningsinstituten i Sverige." Artikeln avslutas så här: "Det engagemang som regeringen visar för att utveckla en svensk industrisektor av världsklass till gagn för tillväxt i samhället och industrins konkurrenskraft är för oss en mycket viktig signal för framtiden."

Jag vet också att Thomas Östros har besökt ett antal institut och även holdingbolaget IRECO och att man där också har varit positiv till propositionen. Tyvärr kan Thomas Östros inte vara med i debatten i dag beroende på att han inte befinner sig i landet. Men jag vet att han är väldigt intresserad av dessa frågor och gärna skulle ha velat närvara. Propositionen innebär öronmärkta pengar, en tydlig inriktning och ett klart långsiktigt ansvarstagande. Det är därför svårt att förstå den kritik och den jämmerdal - nästintill - som den borgerliga majoriteten ger uttryck för. När jag hör här inte minst Karin Falkmer och Harald Bergström vill jag också betona att skillnaderna är ganska stora mellan vad man säger och vad man skriver i reservationen från olika håll. Det gör mig förvånad eftersom det bara finns en reservation, men tydligen tolkar man den väldigt olika på olika håll. Fru talman! Jag tycker att det först och främst är viktigt att framhålla det positiva utgångsläge som Sverige faktiskt har, och inte falla in i en negativitet, vilket tyvärr sker i sådana här debatter. Jag citerar ur den borgerliga reservationen som är bifogad betänkandet: "Det återstår mycket att göra för att rätta till försumligheter i den politik som har bedrivits under de senaste åren." Sedan hänvisar man till olika forskningsinsatser. Jag vill ändå ge Karin Falkmer ett erkännande för att hon i inledningen av sitt anförande tog med positiva saker som också belyses i landet och i övriga länder. Sverige tillhör de länder som i förhållande till sin storlek satsar stora offentliga resurser på forskning och utveckling. Under perioden 2000-2004 ökade dessutom de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning med en och en halv miljard kronor. Tillsammans med det faktum att svenskt näringsliv är mycket FoU-intensivt innebär det att Sverige totalt sett satsar nästan 4 % av BNP på FoU-verksamhet, vilket är mer än vad något annat land i världen gör. Sverige är enligt OECD det land i världen som investerar störst resurser i kunskap. Med investeringar i kunskap avser OECD de samlade offentliga och privata utgifterna för FoU, högre utbildning och programvara, s.k. software, i procent av BNP. Näst efter Schweiz har Sverige världens högsta grad av examination i forskarutbildning. Under 1990 talet har det årliga antalet forskarexaminerade, licentiater och doktorer, fördubblats i Sverige. Antalet har ökat från knappt 1 500 till 3 000 forskarexamina per år. Vi har som mål att fördubbla examinationsgraden ytterligare i forskarutbildningen även under de kommande åren. visar att Sverige och vi som bor här är bra på att utveckla, ta till oss och använda ny teknik. Sverige har det högsta indexvärdet vid en sammanvägning av de 17 faktorer som EU-kommissionen lyfte fram som viktiga för ett lands innovationsklimat och konkurrenskraft. Exempel på faktorer som ingår i indexet är befolkningens utbildningsnivå, andelen anställda inom teknikintensiva företag, storleken på FoU insatser och antalet patentansökningar. Sverige hamnar över EU-genomsnittet för 15 av de 17 olika indikationerna. Sverige är också världens största producent av vetenskaplig kunskap per invånare. Sverige intar en tätplats vad gäller antalet publicerade artiklar per invånare. Även antalet ofta citerade artiklar är stort om vi jämför med övriga OECD-länder. Sverige har en stor andel anställda inom kunskapsintensiva företag. Andelen personer på arbetsmarknaden som är anställda inom högteknologiska industriföretag är större i Sverige än i Japan, USA och hela det övriga EU-området med undantag för Tyskland. Andelen sysselsatta som arbetar med kunskapsintensiva tjänster är den största inom hela EU-området. Vi är som sagt bra på att skaffa oss nya patent - något som lägger grunden för en fortsatt god utveckling också av svenskt näringsliv. År 1999 erhöll Sverige fler EU-patent i förhållande till befolkningens storlek än något annat land inom OECD. Även antalet USA-patent var större i Sverige i förhållande till befolkningens storlek än i andra OECD-länder förutom USA och Japan. Fru talman! Jag vill med detta säga att vi har ett alldeles utomordentligt utgångsläge. Det som jag nu har försökt redovisa tycker jag markerar detta väl. Det är väl lite magstarkt att då, som reservanterna gör, tala om försumlighet när det gäller forskningsverksamheten. Däremot, fru talman, ska man naturligtvis visa ödmjukhet och aldrig slå sig i ro inför framtiden eller slå sig för bröstet och tycka: Hurra vad vi är bra. Det gäller att gå vidare. Det är nödvändigt, i den konkurrensvärld vi befinner oss i och med anledning av vårt positiva utgångsläge, med en fortsatt bred utveckling som också är en förutsättning för en stark drivkraft för svensk tillväxt, en tillväxt som ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Självklart är målet att vi även fortsättningsvis ska vara en ledande forskningsnation. För det krävs omstruktureringar, bättre samordning, tillvaratagande av forskningsresultat etc. som också redogörs för i propositionen och i betänkandet. Ett viktigt komplement till den forskning som bedrivs vid landets universitet och högskolor är det mera industrinära FoU-arbete som bedrivs vid industriforskningsinstituten. Instituten är t.ex. ett viktigt stöd för mindre företag som är i behov av nya kunskaper. Institutens FoU-verksamhet måste kännetecknas av hög kvalitet och relevans, bidra till att nya växande områden utvecklas och stödja förnyelse av traditionella branscher. Det är också angeläget att vi intensifierar samarbetet med universitet och högskolor. I propositionen framhålls att omstruktureringen av industriforskningsinstituten måste fortsätta. Ett syfte med det är att skapa färre men större institut med större ämnesmässig bredd. Ett annat är att öka institutens internationella konkurrenskraft för att därigenom förbättra deras möjligheter att erhålla EU-medel. Ett tredje syfte är att öka omfattningen av näringslivets aktiva ansvarstagande, vilket också är ett bra mått på kvaliteten och relevansen i industriforskningsinstitutens verksamhet. Fru talman! Det som gläder oss socialdemokrater i näringsutskottet speciellt i den avlämnade propositionen är att man nu har avsatt öronmärkta nya pengar till forskningsinstituten. Förutom de 70 miljoner kronor i höjda anslag som Vinnova redan fått till bioteknik och IT får myndigheten ytterligare 70 färska miljoner från 2003 för att långsiktigt stärka industriforskningsinstituten. Ytterligare 30 miljoner, sammanlagt alltså 100 miljoner, ska alltså avsättas för denna verksamhet som permanenta medel för att man ska stödja och utveckla denna viktiga verksamhet. Staten och KK-stiftelsen har slutit ett förnyat avtal om parternas respektive stöd till industriforskningsinstituten under de kommande åren. Det är också viktigt att betona att för att utveckla och stärka industriforskningsinstituten krävs näringslivets aktiva deltagande. Bedömningen är att näringslivets insatser för industriforskningsinstituten bör kunna uppgå till 25 % av de medel som staten och KK-stiftelsen gemensamt satsar för kompetensutveckling av instituten. Att staten härmed tar ett långsiktigt ansvar för industriforskningsinstituten och den verksamhet som där bedrivs borde det inte råda något tvivel om med anledning av den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu debatterar. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkande nr 5 och avslag på reservationen.
Fru talman! Låt oss börja med industriforskningsinstituten. Den kris som de utsattes för i och med den osäkerhet om situationen som blev vid myndighetsförändringarna borde ha kunnat undvikas. Vi hamnade i ett läge där vi i NUR t.o.m. fick ta upp frågan, för det var sådana signaler från Forskarsverige. Det är min och vår borgerliga kritik att den här situationen skulle aldrig ha behövt uppstå. Jag vet inte hur många forskningsprogram som led skada av detta. Industriforskningsinstituten är viktiga, och de har nu fått en långsiktig grundfinansiering. Det är bra, och den måste vara långsiktig även i fortsättningen. När det gäller vårt utgångsläge håller jag med Sylvia Lindgren att på många punkter - jag räknade upp dem själv - ligger Sverige i topp som forskningsnation. Men det som borde bekymra Sylvia Lindgren och regeringen är att vi får så ytterligt lite ut av det, särskilt när det gäller de små och mindre företagens medverkan i forskning. Jämfört med övriga länder forskar svenska småföretag i mindre grad. Här borde regeringen ta sig en riktig funderare och titta igenom: Vad är orsaken, och vad kan vi göra åt det? Då går tanken lätt till den allmänna småföretagarpolitik som vi från moderat sida som en följetong kritiserar i denna kammare. Den har präglats av en småföretagarfientlighet som skadat Sverige och som skadat vår tillväxt. Det är på den punkten vår kritik är väldigt stark. Varför forskar svenska mindre företag mindre än motsvarande företag i andra länder?
Fru talman! Jag vill svara Karin Falkmer med att Vinnova ska stimulera forsknings och utvecklingssamverkan mellan företag, universitet och högskolor och industriforskningsinstituten. Som framgår av propositionen förväntas myndigheten inom ramen för dessa satsningar göra särskilda insatser riktade till små och medelstora företag, insatser som även främjar dessa företags deltagande i projekt inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. När det gäller det allmänna småföretagarklimatet har vi olika värderingar om saker och ting, där moderaterna envisas med sina skattesänkningar, medan vi har en annan inriktning. Vi tar också ett socialt ansvar, det ska gå att leva i det här landet. Jag ser inte heller att det blir mera pengar till instituten genom sänkta skatter. Att man nu har antagit en långsiktig del är bra. Det är bra att NUR har behandlat det. Jag vill påpeka att när vi behandlade forskning och utveckling i denna kammare - det var ett utbildningsutskottets ärende - krävde jag att vi behövde en långsiktig stabil del för att staten också skulle sätta ned fötterna på vad man egentligen vill med industriforskningsinstituten. I det läget lovade Thomas Östros att återkomma med en proposition till hösten. Det har man nu gjort, och det är den vi nu behandlar. Jag är positiv till att man faktiskt har fått in så mycket nya pengar. Sedan gäller det alltid att göra en utvärdering, följa upp verksamheten. Det åligger oss alla att göra.
Fru talman! Det är gott och väl, Sylvia Lindgren, att Vinnova nu har fått uppgiften att arbeta för att öka de mindre företagens forskningsintensitet, det är gott och väl att det finns pengar till detta. Men det som är grundfrågan är: Varför ser de mindre företagen det inte som mödan värt att satsa på detta redan i dag? Varför är det så få nystartade företag i Sverige? Varför är svenska ungdomar mindre benägna att söka till utbildningar som syftar mot tekniskt och naturvetenskapligt område? Hur ser incitamentsstrukturen ut? Då måste Sylvia Lindgren och regeringen titta över skattesänkningar för den här gruppen. De småföretagarfientliga skatterna, som vi brukar diskutera i olika sammanhang här, hämmar ju. Om man får bort det problemet får man tillväxt i småföretagen. Då får man in pengar till den välfärd som både Sylvia Lindgren och jag vill ha kvar. Så det är orsak och verkan här som ni måste ta er en ordentlig tankeställare omkring. Sverige låg på tredje plats i BNP-ligan fram till 70-talet. Under 70 och 80-talen dalade vi ned till 17:e plats. Där ligger vi kvar och stampar, ungefär kring 17:e plats, under hela 90-talet. Vi måste ha en politik som får upp Sveriges BNP och som får upp oss i tillväxtligan jämfört med andra länder. Då spelar den här diskussionen roll, även för detta. Att få fler som vill satsa på företagande och som ser det som mödan värt är oerhört viktigt.
Fru talman! När det gäller småföretag, medelstora företag och dess områden lär det komma andra tillfällen att diskutera det. Jag försöker nu att koncentrera mig på forskning och utveckling och industriforskningsinstitutens verksamhet, som är det som vi behandlar i det här betänkandet. Det är ingen tvekan om att Sverige har ett mycket FoU-intensivt näringsliv. Hittills är det framför allt våra storföretag som har avsatt omfattande resurser för forskning. Under senare år har dock en lång rad nya forskningsintensiva företag vuxit fram, ofta i anslutning till våra lärosäten. Det finns i dag ett helt nytt entreprenörskap ute på våra universitet och högskolor. Inte minst inom bioteknik är denna utveckling mycket påtaglig. För att förstärka denna utveckling ges nu alla lärosäten möjlighet att efter regeringens godkännande bilda s.k. holdingbolag, och det är en fråga som utbildningsutskottet nu tar upp. Förhoppningsvis kan även industriforskningsinstituten spela en ännu större roll framöver som en länk mellan forskning och de stora, medelstora och små företagen. När vi sedan kommer in på budgetsaneringar och dylikt tror jag ändå att i Sverige, liksom i många andra länder, svarar industrin och det privata näringslivet för en stor andel av de totala forsknings och utvecklingsutgifterna. Att näringslivet är FoU intensivt kännetecknar en modern kunskapsnation. Det finns ett positivt samband mellan ett lands utvecklingsnivå och dess näringslivs vilja och förmåga att investera i FoU. Och där får jag faktiskt hålla med Karin Falkmer, för jag tycker att det är oerhört viktigt att vi också ser till och verkar för att det är fler som använder sig av de här utbildningarna. Men utbildning är också en färskvara, så kompetensutveckling i de här frågorna är ack så viktig.
Fru talman! En professor Nathan Rosenberg, verksam vid Stanforduniversitetet i USA, besökte Sverige för ett år sedan ungefär och deltog i ett seminarium - jag tror att det var i samband med SNS - och uttalade därvid att det är märkligt att Sverige inte kan dra nytta av de framstående forskarresultat man har. Alltför mycket av det här, påpekade han, går faktiskt på export. Det är en röst. En annan jag hörde är på det helt lokala planet när det gäller små företag och mikroföretag. Tore Johansson, innovationskonsult i Växjö, säger att det finns en innovationskraft hos anställda medarbetare i de små företagen, men de bryr sig inte, därför att det lönar sig inte. Vad kommer det sig av? Han var uppgiven i sitt tonläge när han berättade detta. Vi har, som Sylvia Lindgren mycket riktigt påpekar, ett framväxande entreprenörskap i IT-sektorn och inom bioteknik - javisst! Oftast är det knutet till kluster och till högskolor och universitet. Men det finns också en väldig innovationskraft i de gamla basindustrierna, men där satsas det för lite i dag. Den brygga som också propositionen talar om mellan teknikbrostiftelserna som vi behöver bygga ut mellan lärosäten och näringslivet - det vanliga näringslivet, höll jag på att säga - är så oerhört viktig, och här fruktar jag att det ovanifrånperspektiv som propositionen ger uttryck för missar lite av målet. Jag hade gärna sett ett underifrånperspektiv för att hjälpa många små. Ofta räds dessa för den akademiska miljön, som jag nämnde i mitt anförande. Vad göra åt detta, Sylvia Lindgren?
Fru talman! När Harald Bergström här talar om basindustrierna och vikten av att också vidareutveckla verksamheterna därigenom, inte bara biotekniken och IT-tekniken, hänvisar jag till såväl proposition som betänkande, för där är skrivet ganska ordentligt om basindustrin och hur viktigt det är att vidareutveckla där. Industriforskningsinstituten spelar en oerhört viktig roll som länk mellan forskarvärlden och de stora och små företagen. Denna roll kan nu förstärkas genom en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten, och det är lite grann det som är kärnan i det här omstruktureringsarbetet också: Vi vill ha färre men större och bredare institut för att också kunna sy upp de små att kunna vara med i den verksamheten. Personligen känner jag väl mig mer orolig för - därför är det också naturligtvis väldigt viktigt för mig att följa den här utvecklingen - att de som inte har så mycket pengar och som har en liten verksamhet på något vis i de olika instituten skulle komma till korta. Det ska vi naturligtvis vara med och se till att så inte blir fallet. Men vi har också sagt i det här läget att vi inte är med och detaljstyr. Sedan har det också tagits upp lite andra frågor kring det här som handlar om kommunikationsforskning, SIK o.d., men även här må vi väl hänvisa till att det är viktigt att man låter myndigheten ha fördelningsansvaret. Sedan får man redovisa och återkomma till uppföljning i andra sammanhang.
Fru talman! Jag ägnade en rätt stor del av mitt anförande åt att beskriva Glasforskningsinstitutet i Växjö, ett litet institut som jag nämnde, men som har lyckats väl. Så väl, faktiskt, att man kanske därav blev av med den statliga finansieringen redan 1982. Det här institutet tenderar att bli en konsultverksamhet, och det finns fler som är i den situationen. Det där är jag rädd för. Då får man jobba för mycket för brödfödan, och man mister då fritänkandet som behövs så innerligt väl i de här verksamheterna. Färre och bredare institut, pratar Sylvia Lindgren om. Jag är rädd för att det goda, som jag sade, kan bli sin egen fiende i det här sammanhanget. Vi har ett annat exempel i Växjö, som jag tror att Åke Sandström nämnde: Trätek har en avdelning där. För dem där har det svidit, faktiskt, under det här året. Jag har vid ett flertal tillfällen mött dem, och de har haft stora bekymmer att klara av det hela. De vet ännu inte hur de kommer att klara finansieringen för nästkommande år. Samtidigt börjar en ny utbildningslinje vid universitetet i Växjö om trä som konstruktionsmaterial och designmaterial, t.ex. för att forma möbler osv. Det här är viktigt, och jag känner mig inte lugn inför propositionen. Det är det som är problemet för mig, faktiskt. Jag är läskunnig och vet att det talas mycket om basindustrierna och basnäringarna i både proposition och betänkande, men jag känner mig inte lugn, för jag för min del är mera hemma i det småskaliga näringslivet och de småskaliga verksamheterna, och där är det bryggor att bygga som jag knappast ser att man med ovanifrånperspektivet klarar av.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att de här bryggorna kommer till stånd, och det är också en anledning till att man nu så klart och tydligt vill satsa på industriforskningsinstituten så att man också ska kunna ha bredare men färre, för att också bli internationellt slagkraftig på ett helt annat sätt än tidigare. Det framgår också klart av vad som står i såväl proposition som betänkande när det gäller uppdrag till Vinnova: att se till att man i större utsträckning kan använda sig av EU:s medel och komma in i sjätte ramprogrammet osv. Det ligger ju i hela den delen. Det jag blev väldigt fundersam över är hur Kristdemokraterna och Moderaterna kan skriva en gemensam reservation om det här. Karin Falkmer har ju så tydligt talat om att det är positivt att få större men effektivare och kanske därmed färre industriforskningsinstitut, medan Harald Bergström tycks ha en helt annan uppfattning. Fru talman, jag tror ändå att det är så att i det här betänkandet är vi väldigt klara över inriktningen och glada över den. Det har också näringslivet och de olika intresseorganisationerna förespeglat i det här sammanhanget. Men sedan ska man ändå försöka att hitta vägar i form av en reservation och hitta utgångspunkter i denna. Låt oss nu enas om att vi har hamnat i ett bra avstamp för industriforskningsinstitutens långsiktighet och den oerhörda betydelse dessa har för kopplingen mellan näringsliv, högskolor och universitet och därmed också för tillväxten för framtiden.

Fru talman! Som kanske framgår är utskottet relativt enigt om nödvändigheten av omstruktureringen som föreslås i betänkandet. Vi är också överens om att det behövs starkare institut för att bl.a. klara den internationella konkurrensen, även om kd tydligen har vissa tvivel i den delen. Jag tycker faktiskt att både Karin Falkmers och Harald Bergströms nattsvarta pessimism om forskningen i Sverige stämmer mycket dåligt med verkligheten. Allting kan naturligtvis bli bättre, men det är ingen bra utgångspunkt för diskussion när man inte alls ser de stora fördelar som forskningen i Sverige ändå har haft genom åren och fortfarande har. Flera motioner och reservationen tar upp frågan om svårigheterna för små och medelstora företag att tillgodogöra sig forskningen samt nödvändigheten att redan nu förbereda sig inför EU:s sjätte ramprogram, och det är väl riktigt. Majoriteten håller med om detta och att dessa frågor är ytterst viktiga. Vi tror att just den föreslagna omstruktureringen svarar upp mot de här behoven. Det är alldeles självklart att vi måste bli bättre på att få med liten och medelstor industri, och det är alldeles självklart att vi i det nya sjätte ramprogrammet måste vara mycket aktiva. Utskottet har dessutom mycket hårt understrukit vikten av att Vinnova och instituten utöver bioteknik, informationsteknik, elektronik och materialteknik ska arbeta med kunskapsfrämjande projekt som berör svensk basindustri, som flera talare varit inne på. Utskottet vill särskilt understryka vikten av forskningsinsatser i skogsindustrin. Samtliga dessa fyra prioriterade inriktningar är till nytta också för skogsindustrin, vill jag påstå. Men för ett skogsland som Sverige är det självklart viktigt att skogsindustrins starka ställning bibehålls. Det finns mycket att göra vad gäller vidareförädling och energieffektivisering. Däremot kan man väl tillägga att det kanske inte alltid är just statliga insatser som behövs för att få till stånd dessa åtgärder i svensk skogsindustri. Jag tror att skogsindustrin faktiskt får ta ganska stort eget ansvar och nu också är beredd att göra detta. Fru talman! I dag har vi fått en ny tidning som heter Magasin Vinnova. Jag rekommenderar den för läsning. Den visar ytterligare hur viktigt det är med forskning och vilken avgörande roll forskningen kan spela i samhällsutvecklingen. Jag ska ta ett exempel från tidningen som är alldeles färsk, nämligen ett projekt om IT-system i arbetslivet där Vinnova är finansiär. Dessutom ingår KTH, LO och TCO. Man har funnit klara belägg för att de IT-system som man i dag oftast har i industrier och andra verksamheter från början är anpassade till framför allt företagsledning och till de som sitter på toppen av en organisation. Man har också fått klart för sig att IT-satsningarna har blivit mycket dyrare än vad man från början trodde. Dessutom ger de mycket mindre effektivisering än vad man hade förväntat sig. Det är klart att vi lite till mans kanske har känt att vi inte riktigt utnyttjar den teknik vi har. I Magasin Vinnova skriver man så här som en sammanfattning av situationen: I en modern organisation förutsätts att alla anställda deltar i utvecklingen av verksamheten, att alla får vara med och bestämma. Men de nuvarande IT-systemen ger dåligt stöd för den tanken. I stället slösas miljardbelopp bort på system som är krångliga och dåligt anpassade till användarna. Det är alldeles självklart att om vi nu får den här nya tekniken och för in den i industri och i näringsliv över huvud taget är själva vitsen med det hela att få hela organisationen att vara med och nyttja tekniken. Den får inte bara vara ett instrument för att få in uppgifter till företagsledningen. Det gäller ju att få till stånd en ökad delaktighet. På vilket annat sätt än genom just IT-satsningar skulle det vara möjligt att få ett ökat ansvarstagande i alla sorts verksamheter? Detta leder i sin tur till ökad demokratisering, och självklart blir det då effektivare produktionsprocesser. Det är naturligtvis något av en kamp mellan kapital och arbete på klassiskt vis. Men vi borde ändå ha kommit så långt att vi inser fördelarna med att så många som möjligt är med och känner delaktighet i de olika processerna. Det här projektet har också kommit fram till, vilket naturligtvis är självklart, att om man nu ska komma vidare gäller det att löntagare och konsumenter blir mycket aktivare. Det kräver naturligtvis att de som gör de här systemen ser till att de blir användarvänliga. Likaså är det naturligtvis viktigt att få de stora leverantörerna att förstå att det här är krav som kommer, inte bara i Sverige utan också i Tyskland, Frankrike England osv., och att efterfrågan blir så stark att det blir intressant att ställa in sig i ledet. Det finns en annan intressant bit i magasinet, nämligen om hur man på transportsidan forskar fram bränsleceller och hybridbilar. Likadant är det här, miljökraven ökar. Det vet vi. Miljökraven kommer att bli en allt större konkurrensfråga. De företag som inte hänger med på miljösidan kommer inte att klara framtiden. Båda dessa exempel tycker jag visar alldeles utmärkt på forskningens nödvändighet. När man läser här får man också klart för sig att forskningen inte är precis den fråga som vi kommer att diskutera i valrörelsen. Men det skulle vara väldigt bra om vi kunde få en bredare diskussion ute i samhället över huvud taget om forskningens betydelse. Jag tror att man skulle vinna mycket på detta. Det är för lätt att inom forskningen använda en massa svåra uttryck, en massa saker som egentligen är för tekniska för vanliga människor att förstå, och naturligtvis också för riksdagsledamöter. Avslutningsvis, fru talman, vill jag kommentera reservationen med några ord ytterligare. Man skriver nämligen, och jag tror att Karin Falkmer också har sagt det muntligen, att den industrirelevanta forskningen måste garanteras en långsiktig statlig grundfinansiering. Det intressanta här är att både moderater och övriga borgerliga partier så hårt markerar att endast staten kan garantera uthållighet och långsiktighet i denna viktiga verksamhet. Tanken slår mig då, fru talman: Kan det månne finnas fler områden där detta axiom passar?

Fru talman! Jag började mitt anförande med att tala om att Sverige ligger bland de främsta som forskningsnation. Sedan tog jag fram akilleshälarna, bekymren. Av vår forskningssatsning är det fem stora företag som står för 80 %. Resten står andra storföretag nästan helt för. Problemet är att det är så få mindre företag som forskar. Då kallar Lennart Beijer detta för nattsvart pessimism. Jag vill ha förändring på den här punkten där det inte fungerar väl. Jag tycker inte att vi tar vara på våra fördelar. Sverige är en bra forskningsnation. Och vi har en del faktorer som spelar in, förutom att storföretagen har tagit ett enormt ansvar för sin del av detta. Bl.a. har vi de stiftelser som bildades av de gamla löntagarfondsmedlen, KK-stiftelsen, Strategiska forskningsstiftelsen och MISTRA. Vi har också teknikbrostiftelserna som den borgerliga regeringen startade. Allt detta är ju verktyg som har lett fram till våra framgångar. Vi har kluster kring högskolorna, Medevi och Ideon, vid Chalmers och vid andra högskolor, som är viktiga faktorer. När Lennart Beijer nu raljerar om att vi faktiskt tycker att industriforskningsinstituten ska ha en trygg statlig grundfinansiering beror det på att de har en roll främst gentemot de mindre företagen, de som vi ännu inte har fått med på vagnen i tillräckligt stor utsträckning. Och de små och medelstora företagen, i synnerhet med den skattepolitik som förs i detta land, har inte råd att ha egna teknikavdelningar. Där är industriforskningsinstituten och statens ansvar för dem viktiga.
Fru talman! Jag hörde att Karin Falkmer i sin inledning förut berömde och talade om de goda förutsättningarna i Sverige. Men sedan hamnade hon ändå i att trots att Sverige hade så dåliga förutsättningar så var det ändå en viss intensitet i forskningen och att man låg ganska bra till. Det är helheten där som ibland gör att man undrar hur vi som finns här klarar oss ganska bra varje dag. Skulle man lyssna bara på Karin Falkmer så skulle man tro att det nog inte var något särskilt roligt land att komma till. Jag håller med om att det verkligen gäller att se till att små och medelstora företag får större forskningsintensitet. Och här behövs säkerligen starkare institut och att staten på något sätt tar ansvar för detta. Det är vi nog ganska överens om. Detta har ju pågått länge. Det är på något sätt en tradition i Sverige att vi har väldigt starka stora företag och väldigt många små företag. Men vi har haft väldigt svårt att få dessa små företag att växa. Det måste vi naturligtvis få en ändring på. Därför är det viktigt att småföretagen är med i forskningsutvecklingen. När det gäller den statliga grundfinansieringen är jag och Karin Falkmer naturligtvis helt överens. Men jag undrade: Finns det andra områden där det också kan vara viktigt med en statlig uthållighet och långsiktighet?
Fru talman! Lennart Beijer kom också fram till min huvudpoäng här, att det är viktigt att vi får de små företagen att växa. Det är själva huvudproblemet som ligger bakom den låga forskningsintensiteten. Dessa företag ser det inte som lönsamt att växa, de orkar inte. Och då ser de det inte som lönsamt att forska heller. Det är ju det som vi måste ändra på i politiken. Och där är de småföretagarhämmande reglerna och den småföretagarfientliga skattepolitiken grundbultarna. När det gäller forskningsinstituten och deras omdaning är det som jag sade i min inledning, att forskningsinstituten också är konkurrensutsatta. Om de inte är effektiva och bra vill näringslivet inte satsa, och då är det ju ingen mening att ha dem. Harald Bergström känner varmt för Glasforskningsinstitutet som är ett väldigt kompetent institut. Det är inget problem i den här diskussionen, därför att om man har kvalitet och klarar konkurrensen, då klarar man sig. Samtidigt har redan flera institut slagits samman. Svenska miljöinstitutet i Stockholm och Göteborg har slagits samman för att bli mer slagkraftiga. Denna förändring är alltså på gång. Jag tycker att det är okej. Men det som jag tycker är viktigt är att det inte ska styras från staten. Detta klarar instituten och näringslivet att göra själva av ren självbevarelsedrift.
Fru talman! Att i detta sammanhang dra i gång den diskussion som vi brukar ha om företagsutveckling och småföretag tror jag blir lite fel. Det finns så många olika förklaringar till att vi i Sverige har ett antal mycket stora företag och väldigt många små företag. Det finns säkert både skattefrågor och andra byråkratiska hinder som har orsakat detta. Men det kan också vara så att i ett land som har en tyngdpunkt på stor industri så hämmas utvecklingen av de små företagen lite grann. Men det är en fråga som vi får diskutera vidare. Hur som helst så är vi alla intresserade av att de små och medelstora företagen ska få bättre möjligheter att utvecklas över huvud taget. Och för att klara detta måste de få del av den forskning och utveckling som sker på samma sätt som de större företagen. Jag håller med Karin Falkmer om att det är viktigt att dessa institut står fria. Det är viktigt att vi verkligen ser till att de kan agera med kraft i fråga om det som händer internationellt. Och jag tycker att det är självklart att staten ska garantera att detta fortskrider. Men fortfarande är Karin Falkmer skyldig mig svaret på om det eventuellt finns något mer område i detta land där det kan vara bra med uthållighet och långsiktighet.
Fru talman! Jag vill kommentera det som Lennart Beijer sade om EU:s ramprogram. Han talade om att det var en självklarhet att regeringen ska vara mycket aktiv i det sammanhanget. Det är då lite märkligt, Lennart Beijer, att det inte finns något skrivet om detta i propositionen. Jag skulle gärna vilja be Lennart Beijer att trycka på regeringen så länge som det är möjligt, så länge ni är en samarbetspartner, så att det händer något. Detta är nämligen väldigt viktigt för svensk forskning och utveckling. En annan sak som jag vill ta upp är teknikbrostiftelserna. Åtminstone den i Lund som jag har följt närmast har utfört ett väldigt bra arbete. Och ett stort antal företag har startats och kommit i gång med dess hjälp. Nu har man bekymmer, bl.a. på grund av beskedet att man ska förvalta det kapital som man fick så att man så att säga kunde yngla av sig. Sedan har börsen sjunkit väldigt kraftigt vilket har påverkat stiftelsen. Nu sägs det i propositionen att denna verksamhet i god tid före 2007 ska utvärderas. Och man ska fatta beslut om hur det ska bli i framtiden. Se till att det verkligen blir i god tid, Lennart Beijer, så att man slipper sväva i ovisshet. Teknikbrostiftelserna har det faktiskt knepigt nu, och de svävar i ovisshet, och det är inte bra för verksamheten. Beträffande den nattsvarta pessimismen hänvisar jag till vad Karin Falkmer påpekade. Vi ser nog att det finns mycket gott, men det finns också skuggor som behöver raderas bort.
Fru talman! Vad gäller EU:s sjätte ramprogram för forskningen vore det väl ganska märkligt om inte också regeringen var ganska intresserad av den frågan, även om det inte står något om detta i propositionen - som handlar om en omstrukturering av industriforskningsinstituten. Både jag och andra kommer nog att se till att den på regeringsnivå - om det nu skulle vara så - som glömt detta får reda på det. Ska man göra den här satsningen på omstrukturering och satsa på att få fler och större institut att klara sig bättre i den internationella konkurrensen, så ligger i detta att också kunna vara med på arenan när det gäller det sjätte ramprogrammet. Beträffande teknikbrostiftelserna, Harald Bergström, får nog börsnedgången inte skyllas på mig och Vänsterpartiet. Det är naturligtvis beklagligt att vi har sådana här viktiga verksamheter som är beroende av hur börsen går upp och ned. Alla vet vi ju att en börs går uppåt och nedåt. Det är helt vansinnigt att tro att man hela tiden bara kan räkna med en uppåtgående börs och att inget speciellt inträffar på vägen. Det tror jag att man även hos teknikbrostiftelserna har fullt klart för sig. De ska få besked i god tid före år 2007. Också jag tycker att detta med i mycket god tid är viktigt. Vi har väl ingen anledning att misstro vad regeringen där säger i propositionen.
Fru talman! Jag hoppas att Lennart Beijer har rätt om det här med år 2007 och detta med i god tid. Jag hoppas alltså att det sker i verkligt god tid. Jag har inte skyllt börsnedgången på Lennart Beijer. Det vore väl att tro Vänstern om lite för mycket. Här nämndes att vi är så rädda för att industriforskningsinstituten blir för stora. Jag är inte rädd vare sig för att de blir för stora eller för att de blir för små. I stället är det fråga om att ha en lämplig storlek. Jag har hållit fram och tryckt på Glasforskningsinstitutet i Växjö, som är ett litet institut som lyckats hävda sig trots sin litenhet. Det är inte alls säkert att man, om det var 500 män - eller kvinnor - som forskade, hade varit särskilt mycket bättre eller hade haft särskilt mycket lättare att göra sig hörd och påverka i EU-sammanhang. Jag tror faktiskt inte det. I stället är det kompetensen som det handlar om. Se nu till att inte storlekssjukdomen gör att kompetensen kvävs! Det är en viktig fråga för mig.
Fru talman! Det är riktigt att storleken inte heller i det här sammanhanget betyder allt. Klart är dock, som vi tydligt sett, att de drygt 30 institut som finns i Sverige har en tendens att bli för små. Framför allt inom de branscher där kanske inte heller branschen som sådan är särskilt stark kan det också gå ut över instituten. Men jag ser nog trots allt fördelarna med att få in även svagare branschers forskning i ett större gemensamt institut som kan föra de mindre och svagare branschernas forskning framåt. Ni pratar om stora och små företag. Kanske är det här bra - det är ju vad vi hoppas på - och kanske hjälper den här omstruktureringen till när det gäller att underlätta tekniköverföring till små och medelstora företag. Man får ju större kraft att just kunna genomföra detta. I övrigt, fru talman, är vi antagligen överens om att det är fel att så att säga lägga så här viktiga utvecklingsfrågor i beroende av en aktiebörs.

Fru talman! Forskning, utveckling och innovationer är av fundamental betydelse för ett lands utveckling och för välståndet. Det är orsaken till att de flesta länder nu lägger alltmer av fokus på de här frågorna. Inom näringslivet är det de kunskapsintensiva verksamheterna som växer snabbast. Den konkurrenskraftiga forskningsbas som i dag finns inom de svenska universiteten och högskolorna liksom hos företagen spelar en mycket stor roll för utvecklingen både av det svenska innovationssystemet och av företagen. Jag är väldigt glad över att bland målen för den behovsmotiverade forskningen nu finns med forskning och utveckling för en hållbar utveckling. Dels är det naturligtvis mycket viktigt för att vi ska få en miljö att leva i som vi trivs med. Dels blir företagen mer konkurrenskraftiga och mer lyckosamma om de är bra miljömässigt. Många analyser har visat att det faktum att de har en miljömässigt bra inriktning är av stor betydelse för om de ska lyckas som företag. Detta är alltså viktigt, och jag är glad att det kom med som ett mål. Jag hade väl också önskat att utvecklingen beträffande inhemska råvaror skulle finnas med bland målen, men detta kom inte med där. Däremot kom det med som en prioriterad fråga att arbeta med, något som jag tycker är mycket viktigt. Många här har uttryckt bekymmer över träforskningen, och jag delar det engagemanget. Trä och snickerier har en otrolig potential. Vi vill ju inte att våra skogsbygder ska bli råvaruexportörer. Men många trä och skogsföretag läggs ned, och detta är väldigt olyckligt. Det måste alltså till en utveckling på området. Det finns stora möjligheter till det om vi är villiga att satsa på det. Därför är det bra att inhemska råvaror finns med som en prioriterad del av forskningen. En annan sak i sammanhanget är, precis som Harald Bergström pratade om, att det kan finnas en viss fara i en alltför stor centralisering av forskningen. Vi vet ju att det behövs en omstrukturering som gör industriforskningsinstituten mer konkurrenskraftiga, men det kan också finnas en fara i detta. Vid en sådan omstrukturering av institut kan nämligen risken vara stor att kompetens inte följer med utan försvinner och går förlorad i den nya strukturen. Den risken måste nog tas på allvar. Jag menar att den här omstruktureringen nog är både viktig och nyttig, men samtidigt hoppas jag att man inte glömmer att den regionala närvaron är väldigt viktig. Det gäller att ta till vara den kompetens som finns regionalt och i befintliga kluster. Även forskningsresurser kan vara till stor nytta genom att ligga där den regionala kompetensen finns. Vi har fått in en liten passus i propositionen om detta. Jag hoppas verkligen att detta kommer att leda till att centraliseringen i varje fall inte går alltför fort. Min förhoppning är också att Vinnova ska prioritera träforskning, så att våra bygder kan utvecklas och inte avvecklas.

Fru talman! Vi har nu hört hur viktigt det är med forskning inom olika områden. Jag vill tala om vikten av forskning inom kommunikationsområdet. Det krävs utveckling och forskning om de infrastruktursatsningar vi gör, och för all del kommer att göra, ska bidra på ett effektivt sätt till de transportpolitiska målen vi har satt upp om ett tillgängligt transportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet, en säker trafik och en god miljö. Vinnova har bland alla andra arbetsuppgifter att ansvara för den övergripande forskningen om transportslag liksom att ansvara för forskningen om kollektivtrafik. Vinnova har också sektorsansvar för forsknings-, utvecklings och demonstrationsprojekt inom sjöfart och luftfart. Det var de arbetsuppgifterna verket ärvde efter KFB. Jag anser att forskning inom transportsektorn måste ges en mycket hög prioritet inom Vinnova. Därför väckte jag också en motion. Sverige behöver strategisk forskning inom transportsektorn kring ämnen som långsiktig hållbarhet, kollektivtrafikens betydelse i samhället och modeller för planering, styrning och uppföljning. Vi behöver tillämpad forskning kring miljöanpassade transporter och drivmedel, offentligt betalda resor, säkerhetsfrågor, logistik och samverkan i godstransportlösningar, transportinformation och nya metoder för drift och underhåll, m.m. Vi behöver både strategisk och tillämpad forskning för att uppnå de transportpolitiska målen. Transportforskningen är en grundbult om vi ska lyckas uppnå de av riksdagen uppsatta transportpolitiska målen såväl som miljömålen. Det krävs också en god spridning av de rön som forskarna kommer fram till. Glädjande nog har jag i dag med posten fått tidningen Magasin Vinnova. Den innehåller några axplock om vad verket jobbar med. Det är första numret. Det är viktigt med rön och innovationer för att förbättra trafiksäkerheten. Det är viktigt att få lära sig nya metoder att bygga broar och att lägga mindre hal asfalt. Men dessa metoder måste komma dem till del som arbetar med frågorna. I svaret till min motion har utskottet anfört att IT, som är ett prioriterat forskningsområde, har stor betydelse för transportsektorn. Jag håller med om att det är viktigt. Men det handlar inte bara om IT. Det handlar också om forskning om asfalt och forskning kring vilka medel som finns för att bekämpa halka eller hur trafikanterna uppfattar informationen beroende på hur vägskyltarna är utformade. Fru talman! Jag har inte något yrkande. Jag har i min motion pekat på vikten av transportforskning. Jag vill inte att vi i riksdagen ska fatta beslut om hur forskning ska bedrivas eller exakt vilken forskning som ska bedrivas. Jag har med min motion och med detta anförande velat peka på vikten av forskning inom transportområdet.

Fru talman! Bostaden är grundläggande för människors trygghet och välbefinnande. Utgångspunkten för en fungerande boendepolitik är hänsynen till människors egna önskemål och behov, vilka kan vara olika i olika skeden av livet och i förhållande till vars och ens ekonomiska prioriteringar. Det är viktigt att bostadspolitiken utformas så att människor ges möjligheter, inte hindras, att välja den bostad de önskar - hyres eller bostadsrätt, ägarlägenhet eller eget ägt hus. Möjlighet att påverka det egna boendet är en förutsättning för ett självständigt liv. De som vill äga och ta eget ansvar för sin bostad ska ges goda och rimliga möjligheter att göra detta. I det egna ägandet ligger såväl trygghet som inflytande. Efterfrågan måste ges möjlighet att styra, inte politiska beslut, byråkratiska regler eller detaljregleringar. I ett särskilt yttrande anger vi moderater dels den inriktning av den ekonomiska politiken och den budgetpolitik som vi förordar och de budgetramar för 2002 som vi förespråkar men som redan "fallit", dels våra förslag inom utgiftsområde 18 som ska bedömas utifrån vad jag sagt i min inledning. Moderaterna deltar därför inte i beslutet under mom. 1. Bostadspolitiken i Sverige har havererat. Trots alla problem som bevisligen finns kommer inga förslag som kan leda till förbättringar. Den socialdemokratiska bostadspolitiken har resulterat i bostadsbrist i tillväxt och utbildningsorter, bostadsöverskott i glesbygd och höga boendeskatter i stora delar av landet. Där det efterfrågas bostäder drabbas bostadsbyggandet dels av bruksvärdessystemets tillämpning som gör det direkt olönsamt att bygga, dels av det höga skattetrycket. Och nu kommer därtill en direkt förbudslagstiftning, vilket innebär att en kommun måste ha tillstånd att sälja sitt bostadsbolag. Sverige har en hög arbetsbeskattning, höga energiskatter och Europas högsta byggmoms. Och när något ska byggas utgår fastighetsskatt också under själva byggtiden. Det statliga inkomstutjämningssystemet försvårar också byggandet i många kommuner. Med dagens lagstiftning kan plan och byggprocessen fördröjas i åratal med extra kostnader eller uteblivet bygge som följd. Detta har många uppmärksammat, exempelvis Ulf Adelsohn i en tidigare utredning. Och nu ligger på riksdagens bord Riksdagens revisorers skrivelse som tar upp samma problematik. Men har regeringen gjort något åt detta? Nej. I går kom en förbudslagstiftning. Till vad nytta för att öka bostadsbyggandet? Jag bara undrar. Lars-Erik Lövdén säger enligt TT att det inte är en stopplag. Men syftet är att garantera att vi har kvar allmännyttiga bostadsbolag, så att vi kan använda bruksvärdesprincipen som riktmärke i hyressättningen. Denna förbudslag anser jag är mer än principvidrig. Den är rättsvidrig och visar än en gång att regeringen inte skyr några medel i kampen mot borgerliga kommuner. Kommuner som vill sälja sina bostadsbolag måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen och hyreskooperationen, och allmännyttiga bolag ska ha förköpsrätt. Vad är detta för ordning? Vilka kriterier ska gälla då länsstyrelsen ska pröva en ansökan? Lars-Erik Lövdén är inte här men jag ställer ändå denna fråga till honom. Och det är hos Boverket som kommunen kan överklaga, och Boverkets beslut i sin tur går inte att överklaga. Ja, det finns mycket att säga om detta förslag som i går lades på riksdagens bord. Låt oss ta en grundligare diskussion när oppositionens motioner också ligger på riksdagens bord. Fru talman! Betänkande BoU1 var det som vi i dag i första hand skulle diskutera. Däri konstaterar jag att utskottsmajoriteten som vanligt inte tar ställning till förslagen om ägarlägenheter, tredimensionell fastighetsbildning eller borttagande av fastighetsbeskattningen utan hänvisar till utredningar eller till att frågorna bereds i Regeringskansliet. Är det passivitet, oförmåga eller rena rama oviljan från regeringens sida som förhalar bl.a. dessa förslag som skulle ge bättre förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad? Jag hävdar att regeringens senfärdighet och ovilja lämnar de boende i sticket. Kan verkligen bostadsutskottets socialdemokratiska ledamöter vara nöjda med detta? På några punkter vill jag exemplifiera kritiken, nämligen beträffande investeringsbidragen till bostadsbyggande, stödet till omstrukturering av de kommunala bostadsbolagen, den återställda bostadsförsörjningslagen och regeringens förhalning av tredimensionell fastighetsbildning. Subventioner är generellt kostnadsdrivande och kortsiktiga. Så fort byggsubventionerna tar slut avstannar nyproduktionen. Att sätta in subventioner resulterar dessutom i att själva orsaken till att det inte byggs aldrig åtgärdas. Trots detta har regeringen som enda bostadspolitiska åtgärd valt att lägga ytterligare subventioner på byggandet. Investeringsbidraget för att bygga hyreslägenheter lockar inte i någon större omfattning, vare sig hos de privata byggarna eller hos de kommunala bostadsbolagen. Investeringsbidraget innebär i praktiken att det kommer att kosta lite mindre för mycket att bygga. I klartext betyder det att inte ens ett sådant här bidrag gör att det kan bli lönsamt att bygga. En relevant fråga i sammanhanget blir: Vem ska betala det som fattas för att kalkylen ska gå ihop? Är det den private fastighetsägaren själv eller skattebetalarna? Ingendera svarar jag. Att en del kommunala bostadsföretag har stora svårigheter att klara sin ekonomi är uppenbart. I stället för att låta kommunerna efter egna förutsättningar lösa problemen blandar den socialdemokratiska regeringen sig i det kommunala självstyret genom stopplagen, och nu också genom förbudslagen och bostadsförsörjningslagen. Den kris som den förda politiken har bidragit till försöker regeringen att lösa med nya regleringar och påbud. Nu föreslås också att än en gång skjuta till pengar. Den tidigare s.k. bostadsakuten har inte ens hunnit avsluta sin verksamhet innan det är dags att på nytt låta staten gå in och rädda olönsamma bostadsföretag. Vi moderater tror inte på sådana lösningar. Det är först när kommunen utan statliga pekpinnar får det avgörande inflytandet över sitt eget bostadsbestånd som dagens problem kan få en långsiktig och hållbar lösning. Varje kommun har en bostadsmarknad som i något avseende är unik. Kommunerna har skilda förutsättningar och behov. Förhållandena i det enskilda fallet måste avgöra hur lösningen ska se ut. En första rimlig och självklar utgångspunkt borde vara att kommunen själv ska ha rätt att fritt disponera över sin egendom utan vare sig förbud eller påbud från staten - och absolut inte sådana påbud som tas upp i propositionen om allmännyttiga bostadsföretag! Avvikande - oftast borgerlig politik - skrämmer tydligen regeringen till metoder som uttrycker rent väljarförakt! Bostadsförsörjningslagen borde aldrig ha införts. Det är en naturlig kommunal angelägenhet att se till att bostadsförsörjningen fungerar för alla grupper i kommunen. För detta behövs ingen speciallagstiftning. Socialtjänstlagen, kommunallagen och planoch bygglagen stipulerar på ett tillräckligt och bra sätt detta ansvar redan nu. Med ett tredimensionellt fastighetsbegrepp skulle det bli möjligt att utnyttja utrymmen för byggnation där den nuvarande lagstiftningen står i vägen. Det skulle undanröja ett av hindren för kommunerna att ta sitt ansvar, som bostadsminister Lars-Erik Lövdén hela tiden uttrycker det. Tidigare har jag frågat Lars Erik Lövdén om han avser att påskynda processen och ta fram en sådan lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning. Han svarar att han håller med mig om att en sådan lagstiftning kan bli ett användbart instrument för att öka bostadsbyggandet. Men han säger också att det inte löser problemen med bostadsbristen. Nej, ingen har påstått att det löser hela problemet, men det skulle bidra till lösningen. Lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning finns i ett flertal europeiska länder, däribland våra nordiska grannländer, sedan länge och fungerar väl. Det finns således gott om erfarenheter. Riksdagen bestämde i mars 1999 att regeringen skulle lägga fram förslag om ägarlägenheter, vilket i sig kräver förslag om tredimensionell fastighetsbildning. Först 13 månader senare, den 6 april 2000, beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om ägarlägenheter. Den skulle redovisas senast den 1 juni 2001, men något förslag har ännu inte presenterats. När kommer förslaget egentligen? Regeringen har tidigare bevisat att den kan agera snabbt om den vill - mycket snabbt. Se bara på hur stopplagen mot privatisering av akutsjukhus, reglerna som ska förhindra kommuner från att sälja av från sitt fastighetsbestånd, expertskatten, eller lagen som undantar miljardärer från förmögenhetsskatt kom till! Dessa komplicerade förändringar har drivits igenom i en rasande fart. Inte ens relevant kritik från Lagrådet har ansetts vara ett hinder. Det finns alltså ingen anledning till att det ska ta lång tid att ta fram just dessa lagförslag. Att det trots allt tar sådan tid för den socialdemokratiska regeringen tyder på att den av något skäl inte vill tillåta tredimensionell fastighetsbildning. Uppenbart är att det behövs åtgärder mot bostadsbristen nu - inte sedan. Lars-Erik Lövdén borde ha intresse av att på alla sätt underlätta byggandet av bostäder. Men regeringen återfaller till gamla recept som endast innehåller subventioner och förbud. För oss moderater står det helt klart att för att få en fungerande bostadsmarknad behövs flera olika åtgärder där en ny lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning är en. Moderaterna anser också att en investering i hyreshus måste få ge en långsiktig avkastning. Därför måste hyressättningssystemet förändras så att det blir möjligt att bygga nya hyreslägenheter. Plan och byggprocessen måste förenklas. Rätten och möjligheten att överklaga både detaljplaner och bygglov måste finnas kvar, men omfattningen bör ses över. Främja konkurrensen! Förenkla reglerna för strandskydd! Möjligheterna att utnyttja strandnära områden för bebyggelse ska alltså ökas. Framför allt måste det totala skattetrycket sänkas och fastighetsskatten avvecklas helt. Det är förutsättningar som skulle ge bostadsmarknaden några av de redskap som behövs för att byggandet ska komma i gång och där människors efterfrågan avgör vad som ska byggas, och hur och var. Fru talman! Vi moderater anser att alla ska ha goda förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Boendemiljön ska bidra till värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Som jag tidigare också har sagt vill vi att det är människorna själva som styr vad som ska byggas och hur. Såväl hyres som ägarlägenheter, bostadsrätter och egnahem bör blandas på ett efterfrågat och naturligt sätt. Variation, mångfald och cirkulation kommer därmed att uppstå på bostadsmarknaden. Därmed motverkas negativ segregation och utanförskap. För att uppnå dessa mål måste förutsättningarna för en fungerande bostads och byggmarknad utformas så att byggandet kommer i gång där det är bostadsbrist såsom jag tidigare har beskrivit. För att uppnå detta behöver Sverige byta regering! Jag yrkar därmed bifall till reservation 1 under mom. 2, i vilken anges den utformning som moderaterna vill ha för framtidens boende och byggande. Naturligtvis står jag bakom övriga reservationer - egna eller tillsammans med de andra borgerliga partierna - men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 1.

Fru talman! Utgiftsområde 18 omfattar år 2002 ca 9,5 miljarder kronor och minskar därefter år 2003 och 2004. År 1994, när jag kom in i riksdagen, låg nivån på över 40 miljarder kronor. Bostadspolitiken är det politikområde som fått de största nedskärningarna i de besparingstider som varit. Det har väl inte undgått någon hur detta har påverkat bostadssituationen i landet - främst i våra tillväxtområden. De borgerliga partierna tycker att nedskärningarna ska fortsätta, och lägger sig på ännu lägre nivåer. De tror att marknaden ska lösa bostadsproblematiken, vilket naturligtvis är en felaktig slutsats. De är så ivriga att föreslå försämringar när det gäller räntebidragen att både Kristdemokraterna och Folkpartiet drar ned så mycket redan 2002 att det inte ens är möjligt att genomföra med de regler som gäller. Den borgerliga enigheten är bräcklig i en rad frågor. Moderaterna vill t.ex. avveckla radonbidraget, och Centern höja det. Moderaterna och Centern vill sänka bostadsbidragen, och Kristdemokraterna höja dem. Moderaterna vill ta bort investeringsbidragen för studentbostäder, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill höja dem. Så här ser det ut på punkt efter punkt. Den borgerliga röran i bostadspolitiken är omfattande. De borgerliga är dock överens om att investeringsbidraget för nybyggnation av billiga hyresrätter ska avskaffas. Det ska tydligen inte vara möjligt för hushåll med lägre inkomster att kunna hyra en nyproducerad lägenhet. I borgerlighetens Sverige ska detta endast vara förunnat människor med tjocka plånböcker. Vänsterpartiet står naturligtvis bakom förslagen i budgeten, eftersom det är en samarbetsproposition. Men det är en kompromiss. I framtiden vill vi se en rad förändringar. Ett område som blir styvmoderligt behandlat är bostadsbidragen. Här har Vänsterpartiet i förhandlingarna tyvärr utan framgång drivit kravet på förändringar i bidragssystemet så att även de fattigaste får del av tillväxten. Bostadsutskottet har även givit en rad vänsterkrav om bostadsbidragen regeringen till känna utan att regeringen hittills reagerat och kommit med förslag om hur regelsystemet ska ändras. Det är ett bevis på att bostadsfrågornas hantering i regeringen är otillfredsställande. Att bostadsfrågorna hanteras av ett flertal departement och minst tre ministrar är inte bra. Den borgerliga regeringen avskaffade Bostadsdepartementet och bostadsministern för tio år sedan. Inte heller den socialdemokratiska regeringen har vågat tillsätta någon sedan dess. Nästa regering ska naturligtvis ha en bostadsminister, och frågorna ska samlas i ett departement. Bostadsfrågorna har väckts till liv igen om än alldeles för sent. Nu kräver de handlingskraft. Svensk bostadspolitik står inför stora utmaningar, och både stat och kommuner måste ta sitt ansvar. 40 000 lägenheter bör nyproduceras varje år under en längre tid. Det redan byggda beståndet står inför ett omfattande ombyggnadsbehov. Enligt Boverkets prognos fram till år 2010 skulle 35 000 lägenheter årligen behöva en omfattande ombyggnad. SABO redovisar ett ombyggnadsbehov inom allmännyttan på ca Regeringens kortsiktiga syn på bostadspolitiken måste bytas mot en mer långsiktig strategi. Riksdagen bör slå fast produktionsmål för både nybyggnationen och ombyggnationen och sätta in åtgärder utifrån dessa målsättningar. Att hänvisa till Boverkets prognoser eller SCB:s ger inget annat än statistiska konstateranden och leder inte till aktiv handling. Byggkostnadsproblematiken är något som regeringen med förkärlek ägnar sig åt, och visst är det viktigt. Viktigare är dock att få en jämn och hög produktionsnivå och att fokus riktas på boendekostnaderna. Faktum är att när bostadsbyggandet var som högst under en längre tid under slutet av 60-talet och början av 70-talet var också byggkostnaderna som lägst. Utgå från boendekostnaden och pressa alla kostnader som påverkar den så att mer än 3 % av befolkningen i t.ex. Stockholm kan efterfråga det som byggs där. Staten ska bidra med att ta bort skatten på hyresrätt och införa permanenta investeringsbidrag för nybyggnation och ombyggnation. Det kommer att betyda större ekonomiska insatser från statens sida och en långsiktigare planering än dagens ryckiga politik. Bostäder är lika viktiga infrastruktursatsningar som vägar och järnvägar. Riksdagen har när det gäller dessa antagit en långsiktig plan för de närmaste 15 åren med en satsning på 390 miljarder. Jämför man med bostadssidan blir det en svindlande skillnad både i pengar och planeringshorisont. Vänsterpartiet föreslår därför att dagens tillfälliga investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter permanentas och att ett nytt införs för ombyggnation. Nyproduktionsstödet ska villkoras med tak för hyresnivån utifrån allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Stödet ska även omfatta studentbostäder, även där med villkor för hyressättningen. Det särskilda stödet för ekologisk hållbarhet kan då avskaffas och vara en del av det generella investeringsstödet. Ett investeringsstöd för ombyggnation ska också villkoras med tak för hyresnivån för att undvika kraftiga hyreshöjningar i samband med omfattande ombyggnationer. Stödet ska villkoras när det gäller miljöfrågor men även ge utrymme för betydligt fler insatser än vad dagens räntebidragssystem medger. Det nuvarande räntebidragssystemet bör avskaffas i och med att permanenta investeringsbidrag införs. I dag går dessa räntebidrag i stort sett till lyxbostäder för dem som kan betala sina boendekostnader även utan detta stöd. Det kan inte vara statens uppgift att subventionera detta byggande. Resurserna är begränsade och måste riktas dit de bäst behövs. Omstruktureringen i samhället, där ett stort antal kommuner tappar befolkning, innebär stora problem. Bostäder som en gång i tiden var nödvändiga för bostadsförsörjningen står nu tomma och innebär stora ekonomiska åtaganden för övriga hyresgäster och för kommunen som ägare. Det är bra att regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om ett långsiktigt stöd till dessa kommuner. Det kan handla om kapitalinsatser, lån eller sänkta räntekostnader för att underlätta antingen rivning om det är nödvändigt eller ännu bättre utveckling till nya ändamål. Vänsterpartiet vill helst se att detta stöd var i form av ett strukturellt investeringsbidrag med stor frihet för den enskilda kommunen att välja den väg och de åtgärder som den anser vara bäst. Tyvärr kommer inte villkoren att se ut riktigt så. Men vi är ändå nöjda med att satsningen görs och att den blir långsiktig. Det handlar om ca 1 miljard kronor om året som kommer att avsättas för det ändamålet. En social bostadspolitik kräver en rad andra åtgärder för att uppnå det som är huvudmålet, nämligen allas rätt till en god bostad. Då krävs det betydligt radikalare grepp än en bruksvärdesprövning vid försäljning av allmännyttiga bostadsbolag. Allmännyttan är en lika självklar del av en social bostadspolitik och ska naturligtvis finnas i alla kommuner. Det är lika självklart som att kommunerna bedriver barnomsorg, skola och äldreomsorg. Hyresgästinflytandet måste stärkas och rätten till en bostad vara lika stark som rätten till utbildning och sjukvård. Den sociala bostadspolitiken ur ett vänsterperspektiv kommer min kollega Sten Lundström att beskriva i sitt inlägg om en stund. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 23 och står naturligtvis bakom övriga vänsterpartireservationer.

Fru talman! De senaste veckorna har jag öppnat ett stort antal e-postbrev och vykort från mycket bekymrade medborgare som antingen flackar runt och hyr i andra, tredje eller fjärde hand eller som är helt bostadslösa. Förtvivlade människor som lägger upp till halva sin disponibla inkomst på hyror hör också av sig. Det kommer mig osökt att tänkta på ett bibelcitat från Matteus 8:20. "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud." Den sittande regeringen har ett stort ansvar för bostadslösheten. Avsaknaden av bostadspolitik har lett till den ena krumbukten efter den andra, och det har blivit en prestigefråga.

"Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar." Liknande formuleringar har gällt sedan åtminstone 60-talet. Bostadsfrågan har ansetts så viktig att den t.o.m. nämns i grundlagen. I regeringsformens 2 § åläggs det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Vad gäller utbildning, sjukvård och pensioner finns det ett tydligt regelverk som ger den enskilde sociala rättigheter. Bostaden måste finnas med som det fjärde hjulet under vagnen. Rättigheterna ska avse den enskilde och inte ett kollektiv. Bostaden kan vara privat eller offentlig. En kommun ska kunna teckna kontrakt med en privat fastighetsägare eller köa in sig i en bostadsrätt likaväl som att tillgodose behovet genom kommunala bolag i allmännyttan. Fru talman! Kristdemokraterna anser att bostadsförsörjningen inom den egna kommunen är en kommunal angelägenhet. Tvingande lagstiftning hindrar kommunernas självstyrelse och innebär en extra arbetsbelastning för kommuner som saknar den tillväxt som leder till behov av nya bostäder. Det är viktigt att kommunerna arbetar med sociala kontrakt för att kunna erbjuda bostäder åt familjer som inte själva klarar att ta sig ut på den öppna bostadsmarknaden. Kommunen kan antingen äga kontraktet eller lämna hyresgaranti till värden. Vi anser att en boendeplan är ett bra hjälpmedel i planeringen. Dock är det upp till varje enskild kommun att fatta beslut om vilka styrinstrument man vill använda. Kristdemokraterna anser därför att regeringens beslut om kommunernas bostadsförsörjningsansvar - om att kommuner ska föreläggas att anordna kommunal bostadsförmedling - bör rivas upp, liksom kravet på obligatoriska bostadsförsörjningsprogram för kommunerna. Ett bättre alternativ är att boendeplaneringen sker i samband med skapandet av översiktsplanen, där kommunen varje mandatperiod ska redovisa allmänna intressen enligt plan och bygglagen. Vi utmanar därför regeringen och Lars-Erik Lövdén att komma tillbaka i denna fråga. Bakgrunden till att kommuner driver bostadsbolag är ambitionen att skapa god tillgång till bra och billiga bostäder och kontrollera priset på marknaden. Många kommunala bostadsbolag tar dessutom aktivt ansvar för tryggheten i området och för hyresgästernas sociala välbefinnande. Det kommer också i framtiden att finnas behov av ett allmännyttigt bostadsbestånd i våra kommuner, men det måste betonas att det alltid ska vara kommunen själv som avgör hur mycket av bostadsbeståndet som ska vara i det allmännas ägo. Därför vill vi kristdemokrater starkt markera mot stopplagstiftningen och även mot det nya förslaget, som egentligen innebär en stopplagstiftning. Regeringen brister i respekt mot kommunerna när den i stället för att införa stopplagstiftning tänker sig att styra kommunernas bostadsbolag aktivt. Jag bor själv i Skövde kommun - en medelstor kommun. Det är en kommun som har ett mycket aktivt bostadsbolag, som är mycket bra. Men jag skulle vilja se kommunfullmäktige den dag staten vill ta över styrningen av bolaget. Jag skulle också vilja se medborgarnas reaktioner. De skulle inte heller vilja ha en statlig inblandning. Jag vill därför uppmana statsrådet Lövdén att försöka inse att subsidiaritetsprincipen ska gälla också i bostadspolitiken. Det som kan beslutas på lokal nivå ska beslutas där, och statens engagemang ska vara stödjande. Det innebär att staten ska gå in där staten gör nytta och inte komma med pekpinnar. Fru talman! Vi i Kristdemokraterna har i vår budgetmotion ökat posten för bostadsbidrag med 730 miljoner kronor, och vi vill ha en omläggning av politiken vad gäller bostadsbidragen. Vi har också ökat investeringsbidragen för studentbostäder med 10 miljoner kronor och vill att bidraget ska fortsätta att delas ut. Vi ser det som oerhört väsentligt att denna kategori av människor - mest ungdomar - inte störs i sina studievisioner av att de inte har någon bostad. Vi har vidare ett nytt anslag om 25 miljoner kronor för att kunna förbättra inomhusmiljön i främst förskolor och skolor. Det är inte rimligt att barn ska ha sitt dagliga arbete i lokaler som vi vuxna inte skulle vilja arbeta i. Allergierna ökar. För tids vinnande väljer jag att yrka bifall till reservation 3 under punkt 2, men står givetvis bakom alla övriga reservationer. Kristdemokraterna deltar dock ej i beslutet vad gäller moment 1. Kristdemokraterna har yrkat avslag på regeringens förslag om investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder, bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet samt stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Vi anser inte att bidrag är den rätta vägen. Det blir en rundgång om man först tar in en massa skatter för fastigheterna. Det är mer än 60 % skatt vid nybyggnation. Beskattning både av produktion och konsumtion av bostäder är ett alldeles hysteriskt inslag i boendepolitiken. Vi kristdemokrater vill i stället fasa ut fastighetsskatten och lägga ansvaret på kommunerna, som tar ut avgifter. Vid nybyggnation vill vi ha ett direktavdrag. Det innebär att 50 % av utgifterna för ny-, tilleller ombyggnad får dras av direkt. Resterande 50 % dras av enligt de vanliga avskrivningsreglerna. Vi har också i vår motion begärt en konsekvensutredning av en sänkning av byggmomsen. Detta är en mycket bättre modell för att få i gång nybyggnation - bättre än att först ta in pengar till staten med ena handen och sedan dela ut med andra handen. De subventionsregler regeringen har är dessutom så krångliga att de blir en broms för byggandet. Jag vill fråga statsrådet Lövdén vad han tänker göra för att stimulera byggandet i Stockholm. Investeringsbidrag söks för mycket få lägenheter. Varje gång vi har debatter - interpellationsdebatter och annat i kammaren - kommer regeringsföreträdare med pekpinnar riktade mot Stockholm, trots att Stockholm har mer resurser per barnomsorgsplats än Göteborg och Malmö och betydligt mer resurser per elev i grundskolan och i äldreomsorgen. Om inte statsrådet Lövdén förmår att föra en mer framsynt och realistisk bostadspolitik kommer effekterna att bli stora sociala problem, stora problem för universiteten att rekrytera studenter samt stora problem för företagen att rekrytera personal. Kristdemokraterna har i reservationer pekat på byggkonkurrensen och Konkurrensverkets roll, byggmomsens effekter, behovet av student och ungdomsbostäder, åtgärder för boendeintegration, ägarlägenheter samt inte minst hyreslagstiftningen. Detta kommer Annelie Enochson senare att förklara, så att det blir tydligt för åhörare här i kammaren. Fru talman! Den fastighetsägare som bygger en ny hyresfastighet är enligt dagens regler fri att sätta hyran när lägenheterna ska hyras ut. Hyresgästen har dock möjlighet att omedelbart ansöka om prövning av hyran. I praktiken kan hyresgästen få hyran ändrad redan efter sex månader. Vid prövningen görs då en jämförelse med liknande lägenheter som hyrs ut av kommunala bostadsföretag. Detta innebär att den privata fastighetsägare som planerar att bygga en ny hyresfastighet blir mer beroende av hyran i en kommunal hyresfastighet än kostnaderna för uppförandet av fastigheten. Att allmännyttan i dag inte är byggledande innebär dessutom att inga nyproduktionshyror finns att tillämpa. Dagens hyror är ett resultat av tre olika system. Bruksvärdessystemet kom till för att skydda den enskildes besittningsrätt när hyresregleringen avskaffades. Det grundas på en jämförelseprövning utifrån principen att likvärdiga lägenheter ska ha liknande hyror. Hyresförhandlingssystemet innebär fria förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster. Här bestäms skillnaderna i hyra mellan lägenheter som är olika. Allmännyttans hyresledande roll innebär att en hyras skälighet ska utgå från allmännyttans hyror, och den har kommit att utgöra en brygga mellan bruksvärdessystemet och hyresförhandlingssystemet. I 48 § hyreslagen talades det fram till år 1975 om att hyresprövningen skulle ta sin utgångspunkt i likvärdiga lägenheter. År 1975 tillfogades 55 § inbegripande detta med likvärdiga, men det ordet ersattes med "allmännyttiga". Allmännyttans hyror blev vägledande, och bruksvärdessystemets ursprungliga intentioner kullkastades. När bruksvärdessystemet tillkom var dess syfte att skapa en form av hyresreglering byggd på avtalsfrihet, men med vissa begränsningar. Den väsentliga begränsningen var besittningsskyddet, innebärande hyresgästens rätt till förlängning av kontraktet. Systemets intention var till en början marknadsbaserad. Hyresrelationerna skulle återspegla marknaden. Bruksvärdessystemet har emellertid tillämpats på ett sådant sätt att den relativa hyresstrukturen i vissa fall markant avviker från ett tänkt resultat. Utifrån tanken om ett individuellt skydd har lagstiftningen tolkats som en ram för kollektiva förhandlingar. Sammantaget har detta lett till att mycket få hyresrätter byggs. Regelverket är i dagens läge den allra största bromsen för nybyggnation. Särskilt tydlig har denna effekt varit efter S:t Eriksmålet i Stockholm sommaren 1999. Den svarta hyresmarknaden växer dramatiskt, och det är denna som våra studerande ungdomar och våra unga som vill bilda familj hamnar i händerna på och får sina förebilder från. Tala om katastrof på det etiska området! Fru talman, en slutkläm: Kristdemokraterna anser att hyreslagstiftningen måste reformeras. Det är rimligt att införa fri hyresrätt vid nyproduktion. För att boendekostnaderna ska vara förutsägbara kan långsiktiga avtal slutas. Den enskildes besittningsskydd ska vara starkt. I ett sådant system mister hyresgästen rätten att inom sex månader överklaga den överenskomna hyran. Hyresgästen kan inte kräva villkorsändringar men kan givetvis vid behov säga upp lägenheten. Hyresgästens allmänna värderingar om ett tryggt och säkert boende - nära till affärer, i en vacker fastighet och med en trevlig utemiljö - måste få genomslag vid hyressättningen. Attraktionskraft och lägesfaktor måste få större betydelse. Med ett lagstadgat besittningsskydd som skyddar hyresgästen mot godtycklighet i behandlingen gynnas alla. Det kommer att byggas fler lägenheter så att alla får en bostad. Också hemlösa kan få del av besittningsskyddet. Fastighetsägarna kan våga bygga och byggentreprenörerna veta att det går runt ekonomiskt.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström talar väl om den enskildes rätt till en bostad och det håller jag med om. Men i nästa andetag säger hon: Nej, vi ska inte ha några lagstiftningar över huvud taget som reglerar det här. Jag måste därför fråga Ulla-Britt Hagström: Om det allmänna bostadsbolaget eller de privata fastighetsägarna i en kommun inte är intresserade av sociala kontrakt eller ger möjligheter för utsatta grupper att få en bostad, hur ska vi då göra? Om man nu släpper loss allt, säger Ulla-Britt Hagström, skulle det byggas mycket mer. Ja, men problemet i Stockholm är att hyresnivåerna ligger på runt 1 700 kr per kvadratmeter. Genomsnittshyran i landet ligger på 700-800 kr. Det går liksom inte ihop. Ungefär 3 % av stockholmarna kan efterfråga den här typen av bostäder. Har Ulla-Britt Hagström några nya stockholmare eller andra invånare att vända sig till? Vem ska kunna hyra?

Fru talman! Owe Hellberg, allmännyttans hyresledande roll driver faktiskt också upp hyran. Så är det i områden där det finns gott om lägenheter, i kommuner som har mycket stora bekymmer när det gäller att veta hur framtiden ska hanteras med lägenhetsöverskott. Givetvis har vi inte talat om icke-reglering. Alldeles nyss talade jag i slutet av mitt anförande om ett lagreglerat starkt besittningsskydd. Vi har talat om sänkta boendekostnader genom sänkta skatter osv. Den enskilde ska givetvis få garantier genom socialtjänstlagen; stödet ska alltså gå till den enskilde individen, inte till kollektivet. I min kommun är privata fastighetsägare egentligen väldigt intresserade och stöttande i den här frågan, så vi behöver inte ha några hemlösa. Man kan alltså teckna kontrakt. Också kommunerna behöver kunna få teckna kontrakt i fråga om bostadsrätter. Därför behöver förbudet mot dubbelupplåtelse komma bort - där finns det mycket att göra. I Stockholm är problemet att ombildning inte sker i ytterområdena utan är koncentrerad till Stockholms innerstad där inte alla människor kan bo. Där har vi pekat på väldigt många möjligheter. Vad gäller studenter hade jag nyligen här i kammaren en interpellationsdebatt med finansminister Bosse Ringholm om möjligheterna att skattebefria del av uthyrning av bostad till studenter. Detta är ett bland många av våra exempel. Vad gäller studenter och investeringsbidrag är detta den enda möjligheten som vi vill ha. Det handlar om en styrd kategori där vi tillfälligt måste göra något. Annars är det bättre att sänka skatter än att ha krångliga bidrag, subventioner - något som det är mycket svårt att leva upp till.
Fru talman! Jag tror inte riktigt att nämnda åtgärder leder till de låga hyror som Ulla-Britt Hagström talar om. Sänkta skatter generellt är ett dyrt sätt att subventionera - det är ju precis det som det handlar om. Även investeringsbidrag är naturligtvis också subventioner. Det beror på hur man ser på den saken. För mig är det ingen skillnad. När det gäller socialtjänstlagen har vi samma uppfattning, men sedan är frågan hur man hanterar det i förhållande till fastighetsägare och allmännyttiga bostadsbolag. Om man inte vill teckna sådana här kontrakt behövs det t.ex. en bostadsanvisningslag som garanterar detta om frivilliga överenskommelser inte kan nås. Sedan har vi detta med vissa skatter, Ulla-Britt Hagström. Vi är ju med i Europeiska unionen. Även Ulla-Britt Hagström vet att momsen är generell. Vi måste tillämpa systemet och har inga möjligheter att göra något åt det. Jag skulle gärna göra något åt det om det var möjligt. Det handlar då om en sänkning eller t.o.m. om att ta bort den här delen. Men vi har det system vi har, och då får man kompensera via investeringsbidrag. Ulla-Britt Hagström har dock inte förstått att man måste göra det. I stället tar ni bort den möjligheten att bygga billiga bostäder. Jag tycker att det är ett orimligt sätt att tänka. Man måste ju liksom handla i den situation som är, i överensstämmelse med de möjligheter som finns.
Fru talman! Owe Hellberg, jag kan se till min familj. Jag har fyra barn. Om de arbetar och får en inkomst kan jag som förälder välja att säga: Nu ska jag ha si och så mycket av er inkomst. Sedan ska jag dela ut till den som bäst behöver i familjen. Det skulle vara ett solidariskt tänkande, men det skulle bli ganska upproriskt i min familj. Jag tycker faktiskt att det är mycket bättre att få behålla så mycket som möjligt, att staten tar in den del som är nödvändig - dock inte för att sedan dela ut. Vidare finns det en god sed i de privata fastighetsägarnas villkor - man ska stödja den enskildes behov. I Allbokommittén hade vi en diskussion om huruvida allmännyttan skulle ha ett ansvar för att stödja sociala behov eller inte. Givetvis anser jag det vara en självklarhet. Tyvärr ansåg inte alla det. Då kan man fråga sig: Varför ska man annars ha allmännyttan? När det gäller momsen är det så lätt att skylla på EU. Det är många år sedan detta över huvud taget togs upp och man gjorde ändringsförslag. Under Sveriges EU-ordförandeskap hade vi möjligheter. Det finns två olika system inom byggbranschen. Det finns länder som har lägre momssatser. Jag tror inte att man ska skylla på EU. Sedan föreslår vi, Owe Hellberg, direktavskrivning för nybyggnation av fastighet i stället för investeringsbidrag till nybyggnation. Vi har alltså kontrat med en annan åtgärd. Vi har för 2002 ett minskat skatteuttag med 4,5 miljarder på fastighetsskatten om man återgår till 2000 års taxeringsvärden, vilket vi kristdemokrater har finansierat i vår budget.

Fru talman! Det känns väldigt bra att bostadsutskottet får börja dagens arbete här i kammaren. Det är vi inte vana vid. Vi brukar, som regel, debattera dessa frågor sent - ibland mycket sent - på kvällen när alla andra har dragit ned sina rullgardiner. Någon bostadsminister brukar vi inte heller se alltför ofta i de här debatterna. Därför är det roligt och trevligt att statsrådet Lars-Erik Lövdén är med oss här i dag. Är det sammantaget ett omen att alla nu börjar förstå att bostadsfrågorna och bostadspolitiken är av oerhörd stor betydelse i dagens svenska samhälle? Vi i Centerpartiet har gång på gång påtalat detta. Självkritiskt har vi nu även inom Centerpartiet avsatt en handläggare för bostadsutskottets ärenden. Därför är det trevligt att få presentera Madeleine Vagge för er i dag. De frågor som vi behandlar inom bostadsområdet berör inte bara hus utan de omspänner vida mer. Det betänkande som vi nu ska debattera har rubriken Fru talman! Den rubriken pekar på att området är vitt till sin omfattning och ger förutsättningar för all annan verksamhet i hela samhället. Utan en välgrundad genomarbetad samhällsplanering fungerar inte samhället. Utan en väl genomtänkt bostadspolitik haltar Sverige betydligt. Dessvärre ser vi i dag att Sverige har problem trots att landet i sig har så mycket stor rikedom. Här finns en mångfald av stora mått. Man behöver bara se på landets riksdagsledamöter och tänka sig in i från vilken del av landet de kommer, så inser vi snabbt att de representerar och har med sig skilda erfarenheter från olika bostadsorter. Somliga bor i slott, andra bor i koja. Dessvärre finns det också människor i vårt land som inte har någonstans att bo. Då tänker jag inte på den unge man som skickade ett meddelande - jodå, Ulla-Britt Hagström, vi har fått massor av mejl - där han påstod att han hade sin tillflykt bakom TV-apparaten. De flesta ungdomar brukar ju sitta framför TV-apparaten. Nej, min tanke går till de hemlösa. Vad gör vi för dem, statsrådet Lövdén? Fru talman! Boendet har i alla tider varit en viktig del i människors liv. Hemmet har större betydelse än att bara skydda oss mot väder och vind. Hemmet borde vara en plats för människor att hämta vila och kraft i. Sverige är i dag ett i många avseenden delat land. Bostadsmarknaderna visar på det. Olika orter skiljer sig åt på ett anmärkningsvärt sätt. Samtidigt som det råder brist på bostäder i våra storstäder och på många högskoleorter, gapar fönstren tomma i hus där ingen bor på andra håll i landet. Men, låt oss inte bli förlamade av denna olikhet utan låt oss ta den som en utmaning att vända det negativa till något positivt. Tyvärr blir man nedstämd när man följer regeringens bostadspolitik. Jag undrar ibland hur det kommer sig att vi kan se så olika på problem som måste lösas. Trängseln i storstäderna kan ju knappast lösas eller bli bättre av att flytta hus från landsbygden och hit. Centerpartiet anser inte att vi löser olikheterna mellan landets olika delar genom att låta flyttlassen återigen gå från land till stad. Utmaningen i morgondagens bostadspolitik ligger i att låta olikheterna vara en styrka. Centerpartiet ser styrkan i vårt land. Centerpartiet ser att stad och land är helt beroende av varandra. Tänk er en landsbygd utan liv. Inte ens för den mest stadsbitne är detta ett önsketänkande. Tänk er en stad utan liv. Nej, inte för den mest landsbygdsfrälsta är detta en dröm. Hela vårt land måste leva! Utifrån den ambitionen formar vi i Centerpartiet ett samhälle där livskraft, livskvalitet och självbestämmande är rådande. Fru talman! För att möta morgondagen och för att forma en hållbar bostadspolitik som kan möta människors behov, individens behov, och de skilda förutsättningarna som finns i landet, måste samhällsplaneringen enligt Centerpartiets politik utgå från att alla människor har lika värde och samma rättigheter, att man har ansvar för varandra och för naturen. Det är det som ska vara vägledande när samhället formas. Vi vill ha valfrihet och mångfald. Vi är inte lika. Vi har olika behov under livets olika skeden. Det är därför nödvändigt med en mångfald av boendeformer. Man ska kunna äga eller hyra sin villa eller lägenhet. Det måste finnas möjligheter att bo i Ulvsbygden, i Uppsala eller någon annanstans i Sverige. Fru talman! Det måste också råda neutralitet mellan boendeformerna, dvs. en ekonomisk rättvisa mellan olika boendeformer samt en positiv syn på vad mångfald innebär. Det är nödvändigt för att möta människors olika önskemål. Staten ska inte, bäste minister, styra människors val av boende genom att favorisera någon boendeform framför någon annan eller genom pekpinnar påtala för kommunerna hur varje kommun ska planera sin verksamhet. "Storebror ser dig" ska visst gälla nu i stället för stopplagstiftning. Nu ska länsstyrelserna, statens förlängda arm, rycka ut om kommunerna inte gör som regeringen säger när kommunerna beslutar sig för att avveckla sina bostadsbolag. Centerpartiet anser att det är helt fel väg att gå. Bostadspolitiken ska formas underifrån med utgångspunkt i de lokala och regionala förutsättningarna. Det är kommunpolitikerna som själva bor i kommunerna och är kommuninvånarnas talesmän och taleskvinnor som har ansvaret för det egna bostadsbeståndet. Centerpartiet vill inte heller se någon ny subventionspolitik. Det är människors efterfrågan på bostäder som ska styra vad som byggs, inte skatter, subventioner eller krångliga regler. Det behövs betydligt mer demokrati, mer av delaktighet, bättre tillgänglighet och anpassning till människors olikheter i all samhällsplanering och i allt byggande. Hus ska byggas och områden planeras där ett livsviktigt miljötänkande ska finnas med i hela processen. Fru talman! Bostadspolitiken har varit eftersatt under många år. Jag och Centerpartiet har tillsammans med de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet påtalat detta vid varje debatt. Vi har sett att en "halv" bostadsminister inte hinner med frågorna i all sin bredd. Det är förståeligt. Frågorna är dessutom uppsplittrade på olika departement. Det är ingen bra lösning. Det behövs en samordning. Det behövs ett departement och en "hel" minister som greppar helheten för att decentraliseringen och förutsättningarna ska fungera i hela vårt land. Fru talman! Det finns även ett antal riktade insatser med koppling direkt till boendet som bör genomföras på nationell nivå. Staten kan inte frånsäga sig sitt ansvar när det gäller att se kopplingen mellan Fru talman! När det gäller anslagsfördelningen inom detta område har vi från Centerpartiet valt att inte delta i utskottets beslut, men vi har lämnat ett särskilt yttrande där vi redovisar vår fördelningsmodell. Jag rekommenderar det till läsning, främst för ministern. Dessutom finns det många reservationer i detta betänkande som jag står bakom, men jag yrkar bifall endast till reservation 4 under punkt 2 vid voteringen, för tids vinning.
Fru talman! Rigmor Stenmark ställde en fråga till Lars-Erik Lövdén: Vad vill ministern göra för de hemlösa? Jag ställer samma fråga till Rigmor Stenmark: Vad vill Rigmor Stenmark göra för de hemlösa? Allmännyttan värnar Centerpartiet om, men kommunerna ska helt fritt få sälja dem om de vill. Hur ska ni ha det egentligen? Ni får bestämma er. Den sista frågan gäller bostadsminister: Vi är överens om att vi ska ha en bostadsminister och hantera frågorna i ett departement. Men var det inte bl.a. Centerpartiet som avskaffade detta för tio år sedan? Är Rigmor Stenmark överens med Knut Billing om att det är den här ordningen som ska gälla framöver?
Fru talman! Tack för frågorna, Owe Hellberg. Jag ska börja med den sista. När man ser att det inte fungerar i något sammanhang måste man se även möjligheterna att rätta till det. Jag tycker att det är bra att även Vänsterpartiet har insett det. Jag blev lite förvånad när Owe Hellberg här i talarstolen försökte leta efter det som skiljer de borgerliga ledamöterna och de borgerliga partierna, för att i nästa steg angripa sina samarbetspartner Socialdemokraterna. Det skulle ha varit mer intressant om jag hade haft repliktid på Owe Hellberg för att fråga: Ser inte Owe Hellberg att det finns större saker som vi är överens om i de borgerliga partierna än det finns mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i bostadspolitiken?`
Fru talman! Det var inte svar på nästan någon av mina frågor. Jag antar att Rigmor Stenmark ska ingå i en borgerlig regering, om vi får en sådan. Hur blir det då med bostadsministern och departementet? Hur var det med de hemlösa? Vad vill Centern göra för de hemlösa? Jag fick inget svar. Hur är det med allmännyttan? Ska man sälja ut allmännyttan helt fritt? Ska det vara så? När det gäller samsyn på bostadspolitiken, är vi överens om en budget där alla anslag är gemensamma. Jag kan konstatera att på en rad områden har ni helt olika åsikter om hur det ska se ut. När det gäller bostadsbidragen blir jag lite förvånad när det är Centern som ska dra ned mest på bostadsbidragen. Man hänvisar då till skattesänkningar. Men skattesänkningar är ju generella för alla, och bostadsbidrag är för dem som mest behöver dem. Det där går inte heller ihop, Rigmor Stenmark.
Fru talman! Jag glömde inte frågan om de hemlösa - jag hoppades att den skulle komma tillbaka. Tack för det! Det är självklart att vi från de olika politiska partierna måste se på den situationen och hur vi ska lösa den biten. För ett tag sedan fördelades pengar ut just för att klara den situationen. Vad man då gjorde var bara ett nedslag i storstadsområdena. De kranskommuner som finns t.ex. runt Stockholm, som jag vet att det smittar av sig på, fick ingen hjälp. Låt mig ta Enköping som ett exempel. Där hade vi i Centerpartiet en mycket bra socialnämndsordförande, Gunilla Karlsson, som tog itu med frågan själv eftersom hon fick nobben från er som ingår i regeringen. Hon löste detta tillsammans med föreningar i Enköping, med kyrkan och ideella organisationer. De byggde upp ett boende för hemlösa. Jag har själv varit där. Det är ett exempel på när man ute i de enskilda kommunerna tar tag i dessa problem. Nu ser vi att det går mot vinter och det börjar bli kallt. Jag lider varje gång jag går genom Centralstationen i Stockholm tidigt på morgonen eller sent på kvällen och ser människor och vet att de inte har någon bostad. Jag skulle kunna öppna mitt hem, men det är inte praktiskt möjligt för alla. När det gäller försäljning eller icke försäljning av allmännyttan har vi i Centerpartiet sagt att vi fortfarande tycker att allmännyttan är en väldigt bra bostadsform. Vi tycker att det inte finns något självklart och generellt i att kommunerna ska sälja ut sina allmännyttiga bostadsbolag. Owe Hellberg vet mycket väl att Centerpartiet har den inställningen. Men man kan inte frångå det kommunala självstyret, och vi i Centerpartiet litar på våra bostadspolitiker även ute i kommunerna. Det tycks man inte göra från regeringens sida. Jag får återkomma till frågan om bostadsbidrag - det kommer en vänsterpartist senare också.

Fru talman! När jag började mitt uppdrag som riksdagsledamot för tre år sedan och blev ledamot i bostadsutskottet hade jag en känsla av att bostadspolitiken inte var så väldigt intressant, i varje fall inte för mig som representant för Norrland, där de största problemen var tomma lägenheter. Men de senaste åren har det hettat till i bostadspolitiken: fastighetsskatten, omvandling av hyresrätter till bostadsrätt, ägarlägenheter, hyresnivåer, konkurrens inom byggsektorn, krångliga regler - allt detta har alltmer kommit i blickpunkten. Enligt Folkpartiets uppfattning fungerar den svenska bostadspolitiken dåligt - främst beroende på ett, enligt vår mening, ideologiskt systemfel. Centralplanering, förmynderi och subventioner har präglat den offentliga synen på bostadsmarknaden, och detta vill vi ändra på. Precis som övriga borgerliga partier har vi ett särskilt yttrande när det gäller anslagsfördelningen och deltar alltså inte i beslutet angående punkt 1. Folkpartiet har satt upp ett tiopunktsprogram för större egenmakt i boendet: Vi vill skärpa konkurrensen på byggmarknaden och försöka få in fler utländska byggare. Vi vill ha en friare hyressättning i nyproduktionen. Vi vill att individerna ska avgöra om det ska vara bostadsrätt eller hyresrätt, dvs. vi vill tillåta omvandling till bostadsrätter med vanlig enkel majoritet. Vi vill minska kommunernas roll som fastighetsägare. Vi vill öka människors möjlighet att friköpa sina tomter - precis som Bosse Ringholm fick göra. Vi vill röja upp i regeldjungeln, som inte bara medför förlängning av planprocessen utan också innebär dyrare material än i många andra länder. Vi vill tillåta ägarlägenheter. Vi vill sänka skatterna på boendet. Vi vill reformera bostadsbidragen. Vi vill möjliggöra byggande av fler studentlägenheter. I bostadsutskottets betänkande finns, som nämnts, över 50 reservationer, och vi i Folkpartiet står bakom närmare 20. Jag kommer givetvis inte att yrka bifall till alla, och jag ska inte heller gå in på alla punkter i detalj, utan vill beröra dem som vi anser allra viktigast. Många reservationer har vi gemensamt med ett eller flera av de övriga borgerliga partierna, och där har redan tidigare talare framfört våra gemensamma argument. I vår reservation 5 om utformningen av bostadspolitiken har vi tryckt på de olika konsekvenser som den under många år förda bostadspolitiken har fått: köer, krångel, svarta affärer, en bostadsproduktion som inte svarar mot efterfrågan, ineffektivitet, höga kostnader och missnöjda konsumenter. Den har också lett till stora regionala olikheter. Medan Stockholm och andra tillväxtregioner har en katastrofal bostadsbrist har vi i t.ex. Norrlands inland ett stort bostadsöverskott både på den kommunala sidan och i privat ägda fastigheter. Det tiopunktsprogram som jag tidigare har nämnt kan, om det genomförs, innebära stora förbättringar. Därför yrkar jag bifall till vår reservation 5. En mycket viktig fråga, enligt Folkpartiets mening, är att vi ökar konkurrensen inom byggsektorn. En viktig uppgift är att pressa byggkostnaderna, och det kan ske genom ökad konkurrens. Men vi delar inte regeringens uppfattning att Byggkostnadsforum vid Boverket ska klara den uppgiften. Vi vill i stället ge Konkurrensverket mer pengar och en klar beställning i detta sammanhang - ägna byggkostnaderna extra uppmärksamhet. En annan faktor som höjer byggkostnaderna är byggmomsen och andra skatter. Det har tidigare talare varit inne på. Mer än 60 % av kostnaden för nybyggnation består i dag av skatter och avgifter. Vi har inte i nuläget föreslagit att byggmomsen ska tas bort, men vi föreslår tillsammans med Kristdemokraterna och Centern att man tittar på effekterna av byggmomshöjningen liksom konsekvenserna av en eventuell sänkning av skattesatsen. Jag tror liksom tidigare talare att det visst finns möjlighet, trots att vi är med i EU, att sänka den om vi skulle finna att det är en bra lösning. Det finns faktiskt flera olika momsnivåer redan i dag. Vidare står vi bakom kravet att villkoren för investeringsbidrag för studentbostäder ska ses över. Vi vill också öka anslaget för byggande av studentbostäder med 50 miljoner. Vidare har vi tillsammans med Kristdemokraterna och Centern krävt att frågor om byggande av billiga ungdomsbostäder för andra än studenter ska uppmärksammas. Nya metoder på det området bör utvecklas. Regeringen har förslagit att det ska inrättas en organisation för fortsatt statligt stöd till vad man säger omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Det här förslaget är en del i propositionen om regionalpolitik En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Jag satt med i Regionalpolitiska utredningen, och såvitt jag minns talade vi inte om den här typen av stöd. Jag kan definitivt inte uppfatta ett stöd av denna typ som en tillväxtsatsning. För det första är det oerhört orättvist - det riktar sig enbart till kommunala bostadsföretag, såsom jag har uppfattat det. För det andra ger det fel signaler. De kommuner som har försökt klara av problemen på egen hand får ingenting, i stället går pengar till dem som har fört någon sorts låt-gå-politik. Man frestas att tro att det här är frieri från regeringen till ledande kommunalpolitiker i s.k. röda kommuner. Alltså ett klart nej från oss! Folkpartiet har också en annan syn än regeringssidan på bostadsbidragen. Vi vill minska bidragen och i stället ge ett ökat barnstöd. Vi vill också sänka inkomstskatten för människor med de lägsta inkomsterna - allt för att uppmuntra människor att arbeta i stället för att ta emot bidrag, dvs. en möjlighet att ta sig ur den s.k. fattigdomsfällan. Och även om vi anser att bostadsbidragen ska minskas, och helst på sikt inte behövas, har vi framfört i en reservation att beräkningen av den bostadsbidragsgrundande inkomsten för näringsidkare ska ändras. Så länge bostadsbidragen finns måste villkoren vara rättvisa för alla - löntagare och egna företagare. Vi har vidare föreslagit att regeringen bör överväga att göra det möjligt för utbytesstudenter, som kommer till Sverige, att få bostadsbidrag. Om vi ska få platser för våra svenska studenter utomlands måste vi erbjuda motsvarande platser här hos oss, och eftersom boendet i Sverige är dyrt kan detta vara till en liten hjälp. Fru talman! För en tid sedan läste jag om produktionen av bostäder i Spanien. Bara i provinsen Malaga har man producerat 70 000 lägenheter hittills i år. Jag blev rätt förvånad när jag läste detta, så jag var tvungen att kontrollera det med min son som bor i landet, och det stämmer. För hela Spanien är målet en halv miljon bostäder under 2001. Jag är medveten om att de dels har ett mycket sämre utgångsläge än vi vad gäller bostäder av god kvalitet, dels bygger mycket för turister från andra länder. Men det är ändå märkbart hur högt många andra länder i Europa ligger. I Habitatrapporten till FN:s generalförsamling i juni, där flera av oss var med, kan vi se att Sverige ohjälpligt hamnar sist när det gäller bostadsbyggande inom EU. Jag tycker att det är illavarslande. Med detta, fru talman, tackar jag.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att mest koncentrera mig på ekologiskt byggande och studenternas situation. Det här betänkandet är en del av budgetuppgörelsen, och jag står helt bakom det. Jag har varit med och påverkat en del av anslagen naturligtvis. Jag återkommer till det. Det ekologiska byggandet har vi ägnat en hel del åt i övriga motioner och har en del reservationer. Tillsammans med Centerpartiet har vi en reservation om byggande av vissa typer av bostäder. Där har vi ett par intressanta förslag. I Miljöpartiet har vi en vision om en grön stad som jag tycker är härlig och lite annorlunda. Det handlar nämligen om att hitta bästa möjliga lösningar ur ekologisk synvinkel. Det skulle kunna utlysas en tävling om vem som skapar den bäst utformade ekologiska staden. Vi tänker oss någon form av en grön stad med ungefär 25 000 invånare där allting skulle vara genomtänkt socialt och ekologiskt. Det skulle vara en inspiration för hela byggsektorn. Det skulle kunna ske i form av ett projekt, och Boverket kunde administrera det tillsammans med det nya forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Naturvårdsverket och lämpliga kulturinstitutioner skulle naturligtvis också vara med. I samma reservation utvecklar vi lite grann den gemenskap som man kan erfara av i ett kollektivhus. Många människor skulle ha nytta av ett kollektivhusboende. Det är en mångfald i boendet som vi vill tillföra denna form. Det finns kollektivhus, men det behöver uppmuntras, och erfarenheter från olika lösningar bör tas till vara. Investeringsbidrag för ekologiskt hållbarhet har en del talare varit inne på. Regeringen beslutade redan våren 1998 om införandet av det bidraget. Det skulle gå till hyreshus och bostadsrättshus i sammanhållna bostadsområden. Det beslutade regeringen efter förslag från det nya Boendekostnadsforum vid Boverket. Det är oerhört viktigt att bostadssektorn ställer om till mer ekologiskt hållbara lösningar. Det gäller såväl uppvärmning av våra bostäder som kretsloppsanpassade vatten och avloppssystem. Miljöpartiet förordar att även egnahem ska kunna omfattas av investeringsbidraget. Användningen av investeringsbidraget har inte nått upp till den nivå som vi hade förväntat oss, och då finns det alltså utrymme att utvidga den här bidragsformen till att omfatta också egnahem. Den här teknikutvecklingen behövs även där, och jag tror att många egnahemsägare är väl så goda att se till långsiktiga lösningar på sitt boende. Vi har krav på ekologiskt byggande även i fråga om studentbostäder. Där kom vi inte riktigt så långt som vi hade velat. Förslaget om att investeringsbidraget till studentbostäder skulle kunna kombineras med investeringsbidraget till bostadsinvesteringar som främjar ekologiskt hållbarhet var faktiskt vårt initiativ. Miljöpartiet fick också igenom detta, både när det gäller investeringsbidrag för hyresrätter och investeringsbidrag för studentbostäder. Självklart tillstyrker jag det. Den här regeländringen innebär emellertid bara en möjlighet att få stöd till eventuella merkostnader för ett ekologiskt riktigt utförande. Därför anser jag att det finns starka skäl att överväga om det inte för investeringsbidraget till både studentbostäder och hyresbostäder bör ställas som krav att byggnaderna uppförs på ett sådant sätt att rimliga ekologiska hållbarhetskrav blir tillgodosedda, dvs. att detta inte bara är en möjlighet utan också villkoret för att man ska få investeringsbidragen. I en centermotion kommer man in på bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Det är en grej som vi absolut ställer oss bakom. Vi tycker att detta är bra. Även Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har ställt upp på motionen, som är väldigt bra. Det är inte så där alldeles tydligt att det går att få bostadsanpassningsbidrag för elöverkänslighet. En del kommuner tillgodoser de utsatta människornas behov och hjälper dem med bostadsanpassningen. Detta är något som drabbar väldigt många människor. Det vore väldigt bra om vi en gång för alla kunde fastslå att elsanering ska berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Det kräver en regeländring, och jag emotser den. Människor bedöms väldigt olika. Det är inte bra att det ska bero på i vilken kommun man bor om man ska få hjälp med den här bostadsanpassningen. Inomhusmiljön är naturligtvis oerhört väsentlig. Där har vi medverkat till, vilket gläder mig, att det i den här budgeten finns 50 miljoner avsatta till Fonden för fukt och mögelskador. Det finns väldigt mycket kvar att göra här, och antalet ansökningar ökar. Det är bra att man tar itu med det. Trots detta föreslår Moderaterna en successiv avveckling av detta bidrag och nöjer sig med 1 miljon till det här. Det är oerhört cyniskt mot de människor som drabbas, anser jag. Moderaterna vill heller inte hjälpa människor med problem med radon i sina bostäder. De hänvisar till att det är väldigt osäkert i vilken utsträckning dessa åtgärder verkligen leder till någonting vettigt. Martin Timell i Äntligen hemma har visserligen gett klara bruksanvisningar och talat om hur vi ska göra för att få bort radonet i våra bostäder. Det var ett väldigt roligt inslag, tycker jag, med mycket allvar bakom. Det är lika många människor som dör av radon som dör i trafiken. Miljöpartiet har envist hävdat nödvändigheten av radonsanering. Vi har återkommit i denna fråga i budget efter budget. Nu äntligen, efter en utredning, finns det lite åtgärder att vidta, och ansökningarna börjar väl strömma in, antar jag. Vi har fått upp bidraget från 7 till 20 miljoner, vilket verkar vara en lagom nivå än så länge. Vi kommer att öka på det här undan för undan. Det torde vara nödvändigt eftersom man nu kan påvisa radon, alltfler vill göra mätningar och man upptäcker radonförekomst i alltfler bostäder. Det var de ekologiska aspekterna på byggandet. Studenternas situation vill jag också belysa. I den här budgeten har vi i bostadsutskottet enats om att studenterna inte skulle "drabbas" av att deras studiebidrag ökar, dvs. bidragsdelen i förhållande till hela studielånet, vilket får till följd att de som ansöker om bostadsbidrag får minskade bostadsbidrag. Det blir alltså plus minus noll. Nu ska det vi genomförde redan förra året, nämligen att endast 80 % av studiebidraget ska räknas med i underlaget för beräkning av bostadsbidrag, fortsätta att gälla även under 2002. Det är en klar fördel för studenterna. Det tycker vi alltså är helt okej. Det som Miljöpartiet har påpekat när det gäller bostadssituationen för studenter handlar om byggandet och den kombination av bidrag som jag nämnde förut, dvs. kravet att investeringsbidraget till byggande av studentbostäder ska vara kombinerat med ett investeringsbidrag för ekologiskt hållbarhet. Vi kommer att hävda att detta är viktigt. När man ska bygga ska man bygga ekologiskt, och till det behövs bidrag, eftersom det visar sig att det inte precis blir billigare. Tilldelningen av högskoleplatser tycker vi kan vara ett medel för att tvinga kommuner att faktiskt se till att studenterna har någonstans att bo, när man lockar studenter att komma till en högskoleort. Många gör det.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
Fru talman! Jag vill tacka Helena Hillar Rosenqvist för hennes arbete för innemiljön. Det uppskattar vi kristdemokrater. Rosenqvist om bidrag för bostadsinvestering som främjar ekologisk hållbarhet. Där säger hon att pengarna inte har använts och att vi alltså får över dem till något annat. Det är helt riktigt. I budgetpropositionen ser vi att anslaget är 135 miljoner för 2001 och prognosen enbart 15 miljoner. Jag tolkar därför detta som ett bidrag som marknaden egentligen inte vill ha. Helena Hillar Rosenqvist säger också att det borde vara krav på att bygga ekologiskt. Då frågar jag: Varför inte använda de här pengarna till skattereduktion för köp av hushållsnära tjänster i stället? Vi kristdemokrater har gett 10 miljoner mer till studentbostäder, och vi förutsätter att man bygger miljövänligt. Finns det nu ett utrymme, varför kan vi inte använda det till hushållsnära tjänster?
Fru talman! Jag ser inte riktigt kopplingen. Om vi nu ska prata om marknaden handlar det möjligtvis om att det behöver marknadsföras lite mer att man kan få bidrag för de åtgärder som behöver vidtas. Nu tycker jag att en hög självrisk också kan skrämma bort folk. Man måste ändå göra det här, och man måste betala en självrisk som fastighetsägare. Jag ser inte kopplingen. Målet för mig är att man kommer åt inomhusmiljön. Då kan det inte vara riktigt att man lägger pengarna på någonting annat som inte alls är kopplat till den effekten. Det är människors hälsa det handlar om, inte vår bekvämlighet och inte heller i första hand vår hushållskassa. Det här är oerhört viktiga saker. Det här är ett folkhälsoproblem. Jag ser inte kopplingen till huruvida jag som hårt arbetande riksdagsledamot har möjlighet att köpa mig hjälp - ursäkta, Ulla-Britt.
Fru talman! Vad gäller folkhälsan, innemiljön osv. har vi inga skilda åsikter, Helena Hillar Rosenqvist, och inte vad gäller radonbidragen heller. Vi har anslagit mer medel till innemiljön i t.ex. förskolor och skolor. Men jag tänker på anslaget 31:11, för det måste ju vara det som Helena Hillar Rosenqvist relaterar till, där inte pengarna har använts. Visst finns det ändå en koppling. Det jag tog upp i mitt anförande om etik, om den svarta marknad som sprider sig så enormt, handlar ju inte bara om uthyrning av hyresrätter till svindlande summor utan också om köp av tjänster inom den svarta marknaden. Där skulle man i stället kunna arbeta förebyggande och låta ungdomar och alla över huvud taget få se andra möjligheter, om det vore lagligt att använda hushållsnära tjänster.
Fru talman! Jag gör helt enkelt en annan koppling. Jag anser att om det här bidraget inte är använt ska det utsträckas till att omfatta även egnahem. Det är min lösning på problemet. Jag tycker inte att bidrag till dammsugning är den åtgärd som ska vidtas.
Fru talman! Jag hävdar att moderaternas förslag när det gäller åtgärder mot radon i bostäder och fonden för fukt och mögelskador betecknas av realism, Läs ordentligt vad som står på s. 115 om nya forskningsrön när det gäller radon i bostäder. Det visar dessutom att en del av de saneringsåtgärder som vidtagits ökar radonhalten i stället för att minska den. Därför menar vi att det inte är bidrag som behövs i första hand, utan mer forskning och även åtgärder i tillräcklig omfattning. Så, Helena Hillar Rosenqvist, läs vad det står och se också att vi talar om detta på ett realistiskt och mänskligt sätt.
Fru talman! Jag har sett hur man försöker komma till rätta med radon i bostäder. Det är förvisso så att gör man fel så blir det fel. Gör man rätt så blir det rätt. Det är många som vet hur man gör för att göra det rätt. Det var därför jag hänvisade till Martin Timell i programmet Äntligen hemma. Det finns många som jobbar med de här frågorna. Jag tror inte att vi ska ge upp detta. Jag tror framför allt inte att åtgärden är att minska bidraget. Det är naturligtvis viktigt att använda pengarna rätt. Jag håller absolut med Inga Berggren om att det inte går att göra fel. Då förvärrar man problemen. Om man drar upp radonet i bostaden i stället för att dra ut det är det klart att människor drabbas i extremt hög grad. Fel får man inte göra. Men vi har i Miljöpartiet ett väldigt starkt krav på dem som jobbar med de här frågorna. Vi lägger ett väldigt stort ansvar på dem. Var och en av oss kanske inte kan göra som i Äntligen hemma. Vi är kanske inte så förskräckligt händiga att vi kan gå in med stora borrar i våra hus, utan vi köper de här tjänsterna av någon. Då måste vi lita på att den personen verkligen kan detta. Jag håller med om att forskning behövs, men metoderna finns och de ska användas. Då behövs de här pengarna, för människor orkar inte med hela den här saneringen själva. Här behövs bidrag.
Fru talman! Vi är överens om att forskning behövs, säger Helena Hillar Rosenqvist. Då så, då är vi överens. Vi menar att det är mer av informationsverksamhet som behövs. Forskningen får visa vad som är rätt eller fel.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till förslaget i bostadsutskottets betänkande nr 1. Samtidigt vill jag också nämna att Lilian Virgin kommer att ta upp frågor kring bostadsbidraget i ett senare inlägg. Jag börjar med att konstatera att för oss socialdemokrater har bostadspolitiken alltid varit en viktig del av vår verksamhet i Sverige. Det har handlat om att utifrån människors behov bygga och se till att det finns en god bostad till en någorlunda rimlig kostnad. Vid vår partikongress i Västerås för några veckor sedan slog vi fast att bostadspolitiken är en viktig del av den generella välfärdspolitiken. Tillsammans med vård, skola och omsorg, som också är viktiga, utgör bostaden den fjärde delen i den generella välfärdspolitik som vi socialdemokrater står för. Om vård, skola och omsorg fungerar är det okej, men det är också viktigt att människorna i vårt avlånga land har en rimlig möjlighet att leva och bo i en god bostad. Det vi ska diskutera i dag är de utgifter som vi som stat har för det här utgiftsområdet under kommande år. Det är bara att konstatera att utifrån det beslut som har fattats tidigare i riksdagen omfattar vårt utgiftsområde ungefär 9 1⁄2 miljarder, som bl.a. Owe Hellberg nämnde i sitt tidigare inlägg. Jag kan också konstatera att det här anslaget under en följd av år har minskat. Det är inte så länge sedan vi kunde konstatera att vi hade ett ränteläge på 12-13 % som i dag är nere på ca 5 %. Det innebär naturligtvis att kostnaderna för statens utgifter när det gäller räntebidrag med automatik minskar, som en följd av den lyckade ekonomiska politiken. Men det har inte enbart handlat om att staten har fått nytta av detta. Framför allt kan man konstatera att inte minst alla villaägare som tidigare har haft räntekostnader på 12-13 % på sina huslån har fått dramatiskt minskade kostnader för sitt boende när de har satt om lånen. Trots diskussionen om fastighetsskatt, taxeringsvärde och annat kan jag konstatera att det har blivit billigare för de boende. Framför allt har villaägarna fått lägre kostnader med utgångspunkt i den förda socialdemokratiska politiken. Egentligen vore det intressant, fru talman, att en sådan här dag fundera lite kring hur man egentligen skulle fördela de 9 1⁄2 miljarder kronor som vi har till vårt förfogande. Man kan naturligtvis ägna sig åt olika övningar som bygger på vad andra vill. Men det är liksom kört för er med olika förslag, eftersom riksdagen har lagt fast att ramen är 9 1⁄2 miljarder. Hur skulle pengarna fördelas om vi här i kammaren i dag resonerade utifrån hur vi vill använda dem? Det skulle naturligtvis vara intressant att veta. Nu är ramen fastlagd. Det tror jag är ett viktigt påpekande när man i den här talarstolen talar om att man vill göra så mycket mer än vad Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt fast i budgeten för kommande år. Kristdemokraterna är lite mildare i sina minskningar. Det handlar om 182 miljoner kronor mindre än det vi har att röra oss med enligt förslaget. Centerpartiet vill minska med 1 1⁄2 miljard i förhållande till budgetpropositionen. Och Folkpartiet är värst.

Fru talman! Jag är glad att Lennart Nilsson säger att bostadspolitiken är del fyra i den generella välfärden, att den är det fjärde hjulet. Men sedan blir jag lite konfunderad när Lennart Nilsson säger att det finns 9,5 miljarder. I det tar inte Lennart Nilsson med hela bostadspolitiken på långa vägar. Vi har en total fastighetsskatt på 25 miljarder, varav småhus, villor och fritidshus har en fastighetsskatt på ungefär 15 miljarder. Det har skett en höjning av byggmomsen som ger 4 miljarder. Momshöjningar på vatten, avlopp, fastighetsskötsel och energi uppgår till 5 miljarder. Summan är alltså mycket större än de Sedan räknar Lennart Nilsson upp de olika motionerna. Han sade att kristdemokraterna är hovsamma som ligger på minus 182 miljoner. Det skulle jag kunna tacka för, men samtidigt vill jag säga att vi prioriterar inom området. För att styra pengar över till dem som verkligen har behov av bostadsbidrag har vi avsatt 730 miljoner mer än regeringen. I stället för investeringsbidragen föreslår vi en skattemässig direktavskrivning på 50 %. Vad jag egentligen vill fråga Lennart Nilsson är vad han anser att man ska göra för att medverka till att det blir en större helhet och för att man ska få i gång det fjärde hjulet. Det handlar ju inte om 9,5 miljarder utan snarare om den tredubbla summan.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, men kristdemokraterna är inte hovsamma. Man vill avskaffa fastighetsskatten, ta bort momsen osv. För de pengar som inte finns ska man uträtta så mycket. För oss är bostadspolitiken viktigt. Men Ulla-Britt Hagström sade i sitt anförande att regeringen inte har någon bostadspolitik, samtidigt som hon själv och kristdemokraterna tydligen inte vill ha någon sådan eftersom de säger att det är en kommunal angelägenhet. Jag tror att kristdemokraterna måste bestämma sig för vilket ben de vill stå på. Ska man ha en bostadspolitik eller ska man inte ha det? I sitt anförande hävdade Ulla-Britt Hagström att vi inte skulle ha någon statlig bostadspolitik, utan att den skulle skötas av kommunerna. Hur ska ni ha det egentligen?
Fru talman! Vi kristdemokrater är mycket hovsamma mot den enskilde. Vi vill särskilt utgå från de enskilda som har specifika behov när det gäller att få en bostad. Regeringen ska föra en bostadspolitik och ha ett samlat bostadsdepartement som hanterar alla frågor. Men vi vill arbeta enligt subsidiaritetsprincipen. Det betyder att enskilda ska sköta sina uppgifter, att kommunerna ska se till att det finns bostäder och att regeringen ska arbeta stödjande för att ge kommunerna dessa möjligheter. I denna bostadspolitik ingår t.ex. hyreslagstiftningen och de ekonomiska delarna, om man ska ta in skatter eller betala ut subventioner. Regeringen ska alltså ge kommunerna förutsättningar. Det är den bostadspolitik som vi vill bedriva.
Fru talman! På vilket sätt, Ulla-Britt Hagström, skulle den enskilde få hjälp genom att man i sina semantiska övningar pratar om en friare hyressättning, vilket i praktiken innebär att om man höjer hyrorna så blir det bra för den enskilde? Det går inte ihop. Hela resonemanget om en friare hyressättning bygger enbart på marknadshyressystemet. Det gynnar ju inte den enskilde hyresgästen att ha en hyressättningssystem som innebär att hyrorna kommer att höjas. På vilket sätt får då den enskilde frihet?
Fru talman! Min fråga är ungefär densamma som Lennart Nilsson säger att enligt beslut på skongressen är bostadspolitiken den fjärde pelaren - eller om det var hjulet - i välfärdspolitiken. Så är det även för oss. Men vi i Folkpartiet har andra medel, inte samma medel som socialdemokraterna. När det gäller bostadspolitiken ser Lennart Nilsson enbart på fördelningen av de ca 9 miljarderna som ingår i den här utgiftsramen. Han säger också att Folkpartiet är värst. Ja, vi föreslår mindre pengar på det här området, men våra förslag innebär inte i första hand en fördelning av olika stöd. Vi vill ha ändrade regler, större konkurrens, sänkta boendeskatter - som vi har finansierat i vårt budgetförslag - och större inflytande för den enskilde. Vi vill inte ha någon centralstyrning. Kan inte Lennart Nilsson erkänna att det faktiskt går att nå samma mål med olika metoder, eller är den socialdemokratiska kongressens beslut högsta sanning i alla sammanhang?
Fru talman! Vi socialdemokraterna har naturligtvis inte patent på sanningen. Det handlar om att bryta olika åsikter mot varandra. Lilian Virgin kan utveckla detta med bostadsbidragen bättre än jag. Men jag konstaterar bara att de flera hundra tusen människor som i dag har bostadsbidrag skulle egentligen inte ha blivit mycket hjälpta av att man delar ut bostadsbidraget generellt. Det skulle innebära att många av dessa människor i stället skulle få gå till socialkontoret för att klara sin hyra. Det är därför som bostadsbidraget är inkomstprövat. Man ska ge alla människor en chans. Det generella systemet är en annan väg. Men det skulle drabba en väldigt massa människor. Då leder Folkpartiets politik till att vi får fler socialbidragstagare än vad vi får med ett socialdemokratiskt system.
Fru talman! Där har vi olika uppfattning, och det kan vi diskutera hur länge som helst. Men vårt förslag innebär lägre skatter och ökat barnstöd för de människor som har låga inkomster. Här kan man fånga upp de allra flesta. Det är ett sätt att hjälpa människor att slippa vara bidragsberoende och i stället komma ur det som vi brukar kalla för fattigdomsfällan. Sedan har vi olika uppfattning, och det lär vi inte kunna ändra på i dag.
Fru talman! Jag konstaterar bara att de människor som vi talar om när det gäller bostadsbidraget betalar ju ingen statlig skatt. I så fall fick man ge sig på kommunerna och tala om för dem att de måste sänka kommunalskatten. För att man över huvud taget ska betala statlig skatt i Sverige i dag måste man ha en inkomst på 23 000-24 000 kr i månaden, och det har inte de som har bostadsbidrag.
Fru talman! Egentligen är det ganska fantastiskt att Lennart Nilsson erkänner att det är angeläget att hela Sverige ska leva. Samtidigt tror Lennart Nilsson på en gammaldags subventionspolitik. Socialdemokraterna säger att de är beredda att ta över de tomma husen och tror att det därmed flyttar dit människor. Så är det ju inte. Husen kommer att stå där med sina tomma fönster i alla fall. Det är bara det att man har slösat med skattemedel som vi alla har bidragit med. Jag förstår inte en sådan politik. Vad man behöver på landsbygden och i de orter där det finns tomma bostadshus är tillväxt, Lennart Nilsson. Det är en satsning på småföretagarna och på att få fler människor till dessa orter. Det finns massor av idéer och kraft i organisationen Hela Sverige ska leva. Varför lyssnar man inte på den organisationen, om man nu inte vill lyssna på Centerpartiet?
Fru talman! Jag vill fråga Rigmor Stenmark följande: Om man nu har ett praktiskt bekymmer med ett kommunalt bostadsföretag där det finns tomma lägenheter - som vi alla beklagar, och jag delar uppfattningen att det måste ske en tillväxt - hur skulle Rigmor Stenmark vilja lösa det problemet? Det kan röra sig om en liten kommun i glesbygden som har ett bostadsföretag som drar kostnader på åtskilliga miljoner kronor varje år. Lösningen på sikt är naturligtvis tillväxt. Men problemen i olika delar av landet är ju akuta. Det är därför som vi, som en del av regionalpolitiken, går in och hjälper till att lösa de ekonomiska bekymmer som man har. Vi har alla ett ansvar för detta. Men det säger Rigmor Stenmark nej till. Man kan inte bara prata sig ur det här. Konkret handlar det om att man står inför ett problem. Hur vill Rigmor Stenmark lösa just det konkreta problemet? Sedan kan vi resonera om tillväxt och att man ska lyssna på den ena och andra. Det är viktigt, men det handlar om att man har akuta bekymmer. Hur vill Rigmor Stenmark och Centerpartiet lösa dem?
Fru talman! Man löser inte problemet, inte ens kortsiktigt, genom att återgå till en gammaldags bostadspolitik, Lennart Nilsson. Jag har själv erfarenhet från en sådan kommun där man byggde bara för att man fick pengar från staten. Vad hände? Jo, dessa bostäder står nu tomma. Somliga har lagts i malpåse, andra har rivits. Vi kan väl inte fortsätta på den vägen? Vi ser så tydligt att vi har de här problemen med den regering som vi har just nu. Snälla Lennart Nilsson, fortsätt inte på den vägen! Det är ingen framtid för Sverige. Stöd i stället Centerpartiet när vi kräver att man ska satsa på tillväxt och tro på människorna!
Fru talman! Det var inget svar på min fråga. Hur skulle Rigmor Stenmark och Centerpartiet lösa det akuta bekymret? Det handlar om mycket pengar för dessa kommuner. Hur ska man lösa det konkreta problem som redan finns? Det är detta det handlar om. Ska människor behöva betala mer i kommunalskatt för att klara de här bostadsföretagen? Jag tror nog att Centerpartiet är ute på lite hal is och inte har tänkt igenom vad man egentligen har reserverat sig emot. Det här är en viktig del i regionalpolitiken för att hela Sverige ska leva.
Fru talman! Moderaterna har i olika motioner här i riksdagen förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, Lennart Nilsson. Det är visst och sant. I de här motionerna har vi beskrivit att det krävs såväl en moderniserad arbetsmarknad och avregleringar som sänkta skatter och lägre offentliga utgifter. Vi moderater vill att människor ska kunna leva på sin lön och bestämma mer själva. Men det verkar som om Socialdemokraterna vill att staten ska bestämma över hur människor ska bo, eftersom vi nu diskuterar bostadspolitik. Det ska ske genom planering, subventioner och påbud av olika slag. Vi moderater hävdar att det behövs förändringar inom både skatte och bostadspolitiken. Då frågar jag Lennart Nilsson: Inser inte Lennart Nilsson att det behövs andra grepp än vad regeringen nu har anvisat? Är Lennart Nilsson verkligen nöjd med regeringens saktfärdighet när det gäller att t.ex. ta fram tredimensionell fastighetsbildning, genomföra förändringar av plan och bygglagen och att ytterligare sänka fastighetsskatten? Vad gör Lennart Nilsson för att pusha på regeringen om de här olika sakerna och för att få en bättre bostadspolitik så att det byggs fler bostäder där det verkligen behövs?
Fru talman! Det politiska språket är ganska intressant ibland. När Moderaterna och Inga Berggren här talar om att modernisera arbetsmarknadspolitiken handlar det om att man ska trycka till de anställda och ge dem mindre trygghet osv. När man pratar om att man ska reformera det s.k. bruksvärdessystemet, som handlar om att man ska förhandla om hyrorna där allmännyttan är den som är hyresledande, handlar det egentligen om att man vill införa marknadshyror. När jag lyssnade på kommentarerna till det förslag som regeringen presenterade i går för riksdagen om allmännyttan, kunde jag förstå att det ytterst handlar om att man är förtretad över att vi har en princip där vi ska försöka hålla igen hyrorna i stället för att marknaden ska råda. Det gillar inte Moderaterna. Inga Berggren sade tidigare att det måste vara lönsamt att bygga. Varför ska det vara det? Det är naturligtvis viktigt att det går ihop för de företag som bygger. Men våra utgångspunkter när det gäller bostäder handlar om att vi måste se till att de boende har råd att bo i en någorlunda bra bostad. Då är det inte profiten som ska styra, utan då är det behovet som ska styra. Jag står inte här i talarstolen som socialdemokrat och är nöjd med tillvaron. När man är aktiv politiskt handlar det ju om att man vill förändra och förbättra saker. Det är en ständig dialog. Den diskussionen för vi inom vårt parti och mellan olika partier. Det är naturligtvis viktigt att bryta åsikter och synpunkter mot varandra. När det gäller tredimensionell fastighetsbildning tror jag att det kommer så småningom. Man tittar ju på de här frågorna i utredningar i Regeringskansliet. Sedan kan naturligtvis Inga Berggren ha den uppfattningen att det går långsamt, och det får hon väl ha.
Fru talman! Om Lennart Nilsson nu tror på tredimensionell fastighetsbildning, tycker jag att han ska prata ordentligt med Lars-Erik Lövdén om det för att snabba på ett sådant förslag. Det skulle väl vara ganska rimligt. Låt mig sedan ta upp en annan tråd. Det gäller detta att Socialdemokraterna vill styra över kommunernas bostadsbolag och bestämma över den bostadspolitik som bedrivs i kommunerna. Jag tycker att det är principiellt betänkligt att medborgarna och politikerna i en kommun inte anses kompetenta att sköta sina egna fastighetsaffärer. Det är ju så de socialdemokratiska förslagen nu gestaltar sig. Jag tänker på de förslag som finns i propositionen Allmännyttiga bostadsföretag. Men Lars-Erik Lövdén kommer kanske att säga en del om det lite senare i dag. Det är underligt att man måste förse kommunerna med något slags överrock just på det här området. Samma väljare som utser riksdag och indirekt regering klarar inte att välja kommunpolitiker. De kanske kan fatta fel beslut, dvs. sälja kommunala bostadsbolag. Jag tycker att det är i kommunerna som man ska fatta de här besluten. Man ska inte gå in med stopplagar eller andra påbud som det som vi har att behandla här framöver, Lennart Nilsson.
Fru talman! Vi får naturligtvis möjligheter att diskutera den propositionen efter det de olika partierna har lagt fram sina motionerna i bostadsutskottet och här i kammaren. Det är möjligt att bostadsministern kommer att ta upp det i sitt anförande. Det vet jag inte. Det här handlar inte om något förbud för kommunerna, utan tvärtom att om att det ska finnas möjligheter för kommunerna. Nu tycker Inga Berggren att det går för sakta i olika frågor. Jag tillhör nog dem som tycker att det är angeläget att man funderar igenom och tänker till. Det är lite av en svensk tradition att man går grundligt in på olika frågor innan man bestämmer sig. Det är lite märkligt att höra att Inga Berggren nu tycker att det går för sakta. Det är inte mer än någon vecka sedan som Carina Elgestam hade en debatt här om fastighetstillbehör. Då tyckte man att det gick för fort. Någon gång måste man bestämma hur det ska gå till.

Fru talman! Boendet är en central del av välfärden. Utan en bostad är det omöjligt att uppnå andra välfärdsmål och leva ett gott liv. Det är därför naturligt att bostadsfrågorna kommit högt upp på den politiska dagordningen. Det handlar om att bygga bort bostadsbristen och att ge unga människor förutsättningar att skaffa sig en bostad. Det handlar om åtgärder mot segregationen. Det handlar om att utveckla allmännyttan och etablera den kooperativa hyresrätten som en fjärde boendeform på den svenska bostadsmarknaden. Det handlar om upprustning och ombyggnad av miljonprogrammets bostäder. Vi vet alla att bostadsbristen är en verklighet. Det är en verklighet som är påtaglig i många kommuner. Men det finns också en annan bild av Bostadssverige. Det är en situation där utflyttning och tomma lägenheten dominerar bilden. Det krävs krafttag från såväl näringsliv som stat och kommun om dessa orter ska kunna vända utvecklingen och få tillväxt. Jag delar Rigmor Stenmarks beskrivning av vikten av skapa en tillväxtpolitik som kommer hela landet till del. Men vi måste se båda de här bilderna. Vi måste ta oss an både uppgiften att trygga bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet och problemen med de tomma lägenheterna samtidigt. Hittills har vi satsat 4 miljarder kronor på stöd till utsatta kommuner, men det räcker inte. Staten behöver framöver ta ett mycket större ansvar för att stödja kommuner med stort behov av omstruktureringsåtgärder på bostadsområdet. Det handlar om ett tioårigt program. I den regionalpolitiska propositionen har regeringen föreslagit att vi de närmaste tre åren ska satsa 3 miljarder kronor för att hjälpa utsatta kommuner att hantera sina bostadsbolag. I den proposition om allmännyttiga bostadsföretag som regeringen lade fram för riksdagen i går utvecklar vi de här åtgärderna. Vi föreslår att en ny myndighet inrättas den 1 juli 2002 som ska kunna ge stöd för avveckling eller utveckling av tomma lägenheter. De lägenheter som inte längre behövs för bostadsförsörjningen på orten bör om det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, användas till andra ändamål. Jag är inte särskilt förvånad över att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna går emot den här satsningen. Men jag är väldigt förvånad över att Centerpartiet, som ofta pratar om den regionala klyvningen - en sorts mantra i den politiska debatten - inte vill att staten ska hjälpa de utsatta kommunerna att hantera de ekonomiska problemen i sina bostadsbolag. Jag delar dock uppfattningen om en tillväxtpolitik i hela landet. Det vill jag understryka. Jag tycker att Rigmor Stenmark ska resa runt till de här kommunerna och träffa centerpartistiska kommunalråd. Centerpartistiska kommunalråd är nog inte odelat förtjusta över den inställning som Centerpartiet i riksdagen har i den här frågan. Många kommuner sitter med de här bekymren påtagligt in på skinnet och måste varje år skjuta till medel från kommunkassan för att klara de kommunala bostadsbolagen. Det är ju pengar som får tas från andra ändamål, ofta i kommuner som även i övrigt har en bekymmersam ekonomisk situation. Nu konstaterar jag att Centerpartiet i Sveriges riksdag säger nej till att staten ska gå in och hjälpa de utsatta kommunerna. Jag kommer att upplysa kommunalråden runtom i landet om den inställning Centerpartiet har här i kammaren. Fru talman! Att ta itu med bostadsöverskottet är viktigt för välfärdsutvecklingen i en rad kommuner runtom i landet. Men det är också nödvändigt att vi tar krafttag mot bostadsbristen på de orter där den är den dominerande bostadspolitiska frågan. Bostadsbyggandet ökar och kommer i år upp till ungefär 20 000 lägenheter. Det räcker inte. Vi måste lyfta bostadsproduktionen till mellan 25 000 och 30 000 under en lång följd av år. Det är särskilt akut att få till stånd ett ökat bostadsbyggande av hyreslägenheter. Det är den boendeform som är den första för väldigt många unga människor som ska etablera sig på bostadsmarknaden. För unga människor, men också för andra grupper i samhället är det centralt att vi ser till att få till stånd en kraftigt ökad produktion av hyresrätter. Om vi ska klara det krävs ett ökat statligt och kommunalt engagemang. Jag vill understryka att det gäller både statligt och kommunalt engagemang. Bostadsförsörjningen är en delad fråga mellan kommunen och staten. Staten tar nu ett direkt finansieringsansvar genom olika investeringsbidrag. Vi kan se det när det gäller studentinvesteringsbidraget som har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det kommer att ge 12 000-13 000 nya studentlägenheter i år och nästa år. Det är en produktion av studentlägenheter som inte hade kommit till stånd i den omfattningen om vi inte hade infört investeringsbidraget. Här är borgerligheten splittrad. Det är glädjande att Folkpartiet nu är positivt till studentinvesteringsbidraget. Så var det inte när vi införde studentinvesteringsbidraget, om jag inte missminner mig. Det är glädjande att vi nu har fått med Folkpartiet på vagnen, så att vi åtminstone är några partier som står bakom detta - inte bara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, utan numera också Även investeringsbidraget för hyresrättsproduktionen har tagits emot väldigt positivt. Vid det första ansökningstillfället, där beslut fattades i oktober i år, fanns det projekt med totalt 2 600 hyreslägenhet, och intresset är ökande. Tyvärr måste jag konstatera att i det område där det behöver byggas flest hyreslägenheter, nämligen Stockholmsområdet, var intresset minst för att söka investeringsbidrag. Stockholms kommun sökte för bara 50 lägenheter vid första ansökningstillfället. Men på många andra håll i landet är det en stor framgång. I Skövde - denna fina kommun där det finns en bred uppslutning bakom det kommunala bostadsbolaget - bygger man ungefär 140 lägenheter i centrala Skövde tack vare investeringsbidraget. Det är projekt som inte hade kommit till stånd utan investeringsbidraget. Jag tycker att Ulla-Britt Hagström ska åka hem till sin kommun och förklara att Kristdemokraterna vill avskaffa investeringsbidraget. Även på andra håll, såsom Linköping, Malmö och Flera talare, bl.a. Inga Berggren, har tagit upp behovet av att åstadkomma en bättre konkurrens på byggmarknaden. Det tycker jag också är en väldigt central fråga. En bättre konkurrens och en starkare roll för byggherrarna när det gäller upphandlingen kan leda till väsentligt lägre produktionskostnader än vad vi har i dag. Det är också därför som vi följer upp Byggkostnadsdelegationens arbete genom inrättandet av byggkostnadsforum på Boverket. Vi ställer årligen 20 miljoner kronor till förfogande för att genomföra pilotprojekt som syftar till att sänka kostnaderna för de boende och samtidigt främja ekologisk omställning. Fru talman! De allmännyttiga bostadsföretagen har under lång tid spelat en mycket viktig roll när det gäller att förverkliga de boendepolitiska målen. I de två propositioner som regeringen i går lade på riksdagens bord föreslår vi en rad åtgärder som ska stärka och utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen och skapa en ny boendeform på den svenska bostadsmarknaden, nämligen kooperativ hyresrätt. Genom de här förslagen ger vi allmännyttan tydliga ramar för framtiden samtidigt som vi öppnar möjligheterna för en vidareutveckling av hyresrätten som boendeform. Vi får säkert tillfälle att återkomma till debatten om allmännyttan. Den är ju ständigt levande. När riksdagen ska behandla de här propositionerna kommer jag med glädje att delta i debatten. Allmännyttan spelar en central roll på den svenska bostadsmarknaden och är mycket av nyckeln till den framgång som svensk bostadspolitik har haft. Man har byggt upp ett väl fungerande bostadsbestånd med moderna och bra lägenheter ytmässigt och kvalitetsmässigt. Det är en position som är nästan outstanding i ett europeiskt perspektiv. Vi ska vara måna om de framgångarna, och bevara allmännyttan som en viktig ingrediens på den svenska bostadsmarknaden. Så ligger den bostadspolitiska dagordningen på plats. När det gäller bostadsförsörjningen ska vi se till att vi lyfter nyproduktionen så att vi kan bygga bort bostadsbristen och lyfta den till 25 000-30 000 lägenheter om året. Vi ska också hantera bostadsförsörjningen i de delar av landet där man har tomma lägenheter. Bostadsförsörjningen är nummer 1. Nummer 2 är bygg och boendekostnaderna. Det handlar om att jobba för att pressa tillbaka byggkostnaderna och därmed boendekostnaderna. Nummer 3 är att utveckla allmännyttan. Nummer 4 är att angripa segregationen. Nummer 5 är att skapa ett program för ombyggnad och omställning av miljonprogrammets bostadsområden.

Fru talman! När man lyssnar på Lars-Erik Lövdén infinner sig tanken och frågan: Inser inte Lars-Erik Lövdén att det behövs andra grepp för att få bukt med de problem som finns på bostadsmarknaden? I första hand tänker jag då på bostadsbristen. Att det förslag om allmännyttiga bostadsföretag som i går lades på riksdagens bord kommer att hjälpa till tror jag inte ett ögonblick på. Det krävs helt andra grepp. Hyressättningssystemet måste tillämpas på det sätt som var tänkt från allra första början 1969. Då hade vi kanske kunnat komma i gång med ett byggande med en kalkyl som går ihop. Varför dröjer det så med förslag om en förändring av plan och bygglagen, som också är en viktig ingrediens när det gäller att få fram planer i kommunerna? Och vad gäller tredimensionell fastighetsbildning: Svara nu, Lars-Erik Lövdén, på frågan när det kommer ett förslag om en sådan! Jag tror uppriktigt sagt att en sådan fastighetsbildning i storstadsområdena till en del skulle avhjälpa den bostadsbrist som finns.
Fru talman! Den sista frågan ska jag besvara först, eftersom jag har hört att den togs upp också i Inga Berggrens huvudanförande. Jag hade tyvärr inte tillfälle att lyssna på det, eftersom regeringen sammanträdde just vid den tidpunkten. Jag ber om ursäkt för det. Också jag tror att tredimensionell fastighetsbildning kan innebära något, åtminstone på marginalen. Den löser exempelvis inte bostadsbristssituationen i Stockholm, men den kan på marginalen innebära större möjligheter till byggande av bostadslägenheter. Vi jobbar intensivt med den frågan nu, och jag räknar med att vi under nästa år ska kunna få fram ett förslag. Det är en fastighetsrättsligt och skattetekniskt komplicerad problematik, men jag har samma intresse som Inga Berggren av att få fram ett system så snart som möjligt. Jag tror att det vore bra om vi kunde skapa möjligheter till en tredimensionell fastighetsbildning. Inga Berggren! Jag har vidare förstått att moderaterna är kritiska till att det från riksdagens sida görs ingripanden som påverkar kommunerna. Inga Berggren vill att kommunerna ska styra och ställa själva på bostadsmarknaden. Jag måste då ställa följande fråga till Inga Berggren, som har partikamrater i Stockholms kommun: Varför tar ni inte ansvar för att där få till stånd en ökad bostadsproduktion? Hur kan det komma sig att man i centrala Skövde - jag vill än en gång lyfta fram Skövde som ett föredöme, Ulla Britt Hagström - kan bygga 140 lägenheter till rimliga kostnader och bra kvalitet med hjälp av investeringsbidraget, medan Stockholms kommun bara orkar prestera 50 lägenheter vid det första ansökningstillfället, detta trots att bidraget är som generösast i
Fru talman! Nu är vi tillbaka vid Stockholm igen, men Sverige är mer än Stockholm, Lars-Erik Lövdén. Carl-Erik Skårman, som ska tala senare, kan presentera mer av det som man tänker bygga i Stockholm. Jag har den uppfattningen att det finns ett bra program för detta, och det kommer säkert att byggas en hel del framöver. Sverige består alltså inte bara av Stockholm. Jag tycker att Lars-Erik Lövdén också ska lyssna lite grann på sina partikamrater i Malmö kommun. Jag har läst en del av det som kommunstyrelsen i det socialdemokratiskt styrda Malmö skriver om förslaget om allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering. Det heter bl.a.: "Det saknas förslag och åtgärder som kan skapa förutsättningar för en betydande ökning av bostadsproduktionen i Malmö och andra tillväxtområden." Dessutom är Ilmar Reepalu från Malmö ordförande i Kommunförbundet, och han har haft en hel del synpunkter på regeringens hanterande av kommunernas självbestämmande i bostadspolitiska frågor, inte minst när det gäller frågan om de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Jag tycker att det är mycket betänkligt att medborgarna och politikerna i en kommun inte anses kompetenta att sköta sina egna fastighetsaffärer. Jag opponerar mig som moderat i princip storligen mot det förslag som har presenterats om allmännyttiga bostadsföretag, detta innan jag har tittat på varje detalj i förslaget, som vi säkert senare får anledning att diskutera vidare.
Fru talman! Moderaterna vill ju sälja ut allmännyttan. De vill inte att kommunerna ska äga allmännyttiga bostadsföretag, utan de vill sälja ut dem på marknaden. Den fråga som man då måste ställa sig är: Vad innebär det för unga människors möjligheter att få en bostad på bostadsmarknaden? Om man omvandlar allmännyttan till bostadsrätter i storstäderna eller säljer ut den, försvåras då inte unga människors tillträde till bostadsmarknaden? Jo, så är det naturligtvis. Inga Berggren och jag kan vidare diskutera Malmö väldigt mycket. Jag kan ju Malmö kommun. Malmö kommun ska bygga 1 200 hyreslägenheter tack vare investeringsbidraget. Eftersom moderaterna föreslår att investeringsbidraget ska avskaffas måste Inga Berggren förklara hur vi med den politik som ni står för ska få till stånd en ökad hyresrättsproduktion.
Fru talman! I förra veckan lyssnade jag på en bostadsdebatt där ministern deltog, och den var intressant. I publiken fanns en ung kvinna med ett nyfött barn. Hon bodde hemma hos en väninna och var i stort behov av en bostad. Hon ställde till ministern frågan hur hon skulle bete sig för att få en bostad. Ministern hänvisade till investeringsbidragen, och de är jättebra, men det blir ingen bostad i nästa vecka med hjälp av dem. Ministern sade också: Du får väl anmäla dig till bostadsförmedlingen. Det är bara det att det inte finns någon bostadsförmedling i Göteborg och inte heller i ministerns egen hemstad Malmö, utan där finns en annan inrättning, som inte alls fungerar som en bostadsförmedling ska göra. januari, stadgas det att kommunerna ska inrätta bostadsförmedlingar vid behov. Jag måste fråga ministern: När uppstår de här behoven i Göteborg och i Malmö?
Fru talman! Vänsterpartiet och Socialdemokraterna var överens om den proposition som vi lade fram om bostadsförsörjningslagstiftningen. Det är riktigt att kommunerna har en skyldighet att inrätta bostadsförmedlingar om det finns behov av sådana. Om det är en bostadsbristsituation är det rimligt att kommunerna har bostadsförmedlingar. Läget är lite annorlunda när det finns ett överskott på lägenheter. Då behöver man kanske inte ha ett sådant organ. Jag tycker att det är rimligt att de kommuner, inklusive Malmö och Göteborg, som har en besvärlig situation på bostadsmarknaden erbjuder medborgarna den service som en bostadsförmedling innebär. Det nu också möjligt för kommunerna att ta ut en mindre avgift, som täcker kostnaderna för bostadsförmedlingen. Jag tycker att kommunerna kan ta möjligheten att skapa den service som en bostadsförmedling innebär för medborgarna.
Fru talman! Det är verkligen anledning för statsrådet att fundera över vilka kontakter han har med sin hemstad och med Göteborg i den här frågan. Det är väl ganska självklart att det här behovet finns. Jag talade i mitt anförande mycket om behovet av långsiktighet i planeringen. Tyvärr är planeringen väldigt ryckig. Investeringsbidraget för studentlägenheter gäller t.o.m. 2002. Jag vill ställa en direkt fråga till ministern: Kan vi vara överens om att det ska bli en fortsättning på det här stödet eller om att det kommer att ingå som en del av ett permanent investeringsbidrag för hyresrätter? En annan viktig fråga är behovet av att få ordning på fastighetsbeskattningen. Det finns färdiga förslag från Fastighetsskattekommittén om att skatten på hyresrätter ska tas bort och att det för bostadsrätter och egnahem ska införas en schablonbeskattning. Det här är en mycket viktig fråga som kräver handlingskraft och vilja att förändra, och vi kan inte vänta hur länge som helst samtidigt som vi ser vad som händer på bostadsmarknaden och hur taxeringsvärden och annat utvecklar sig. När kommer ett sådant förslag, ministern?
Fru talman! Jag har ju noga läst utskottets betänkande, och noterade till min glädje att man i betänkandet refererar till mitt tal på den socialdemokratiska partikongressen om studentinvesteringsbidraget. Vi kommer att återkomma till den frågan till våren, och vi är inriktade på att hitta en lösning så att vi kan garantera ett fortsatt byggande av studentbostäder även under kommande år. Investeringsbidraget gäller ju under nästa år också. Vi måste se till så att vi skapar villkor så att vi kan fortsätta byggandet av studentlägenheter även efter nästa år, och på det viset bygga bort studentbostadsbristen. Det är en högt prioriterad fråga för regeringen. Vad gäller fastighetsbeskattningen har vi ju gemensamt i samarbetspartierna sänkt fastighetsskatten på hyreshus nu i flera steg, och man vill gärna se en fortsatt sänkning av fastighetsskatt. Nu ska man veta att det förslag som Fastighetsbeskattningskommittén lade fram innefattade att man, samtidigt som man slopade fastighetsskatten på hyresrätter, också avskaffade räntebidragen för nyproduktion och införde ett investeringsbidrag. När jag nu gör kalkyler och tittar på det här är det så att det investeringsbidrag som vi har infört för hyresrätter tillsammans med räntebidragen och den lägre fastighetsskatten, 0,5 %, faktiskt är mer förmånligt för nyproduktionen än Fastighetsbeskattningskommitténs förslag. Det tycker jag att Owe Hellberg också ska fundera litegrann på. Jag ser gärna långsiktigt att vi, för att uppnå neutraliteten, också när det gäller äldre årgångar, går i riktning mot att fortsätta sänka fastighetsskatten på hyreshus.
Fru talman! Tack statsrådet Lars-Erik Lövdén för berömmet av borgerligt styrda Skövde kommun! Det är klart att man i ingen kommun är så dum att man inte tar emot en gåva från staten. Men hade jag kommit och sagt, Lars-Erik Lövdén att nu har jag i riksdagen lyckats få igenom att vi kan ha direktavskrivning vid nybyggnation av bostäder, vi har minskade skatter, vi har ökad konkurrens och vi har en annan hyressättning för nyproduktion; då hade det varit rimligt att bygga dessa lägenheter i alla fall. Jag tror inte att ett investeringsbidrag på 150 000 för Stockholm, 120 000 för Göteborg och Malmö som det väl är och 90 000 i övriga landet är det som sätter snurr på bostadsbyggandet. Jag vet också att det i vissa fall kan vara en broms. Företag som redan har tänkt bygga går och avvaktar att få detta stöd. Därför tycker jag nog egentligen att statsrådet ska tänka om. Min fråga gäller Bostadsdelegationens arbete och hur man ska hjälpa kommuner med problem. Där säger statsrådet att 4 miljarder har avsatts. SABO säger i sin utredning att fram till år 2010 skulle det behövas 29 miljarder, och ekonomer från KTH säger att det skulle behövas 50 miljarder. När man dessutom ser att det mellan 1998 och 2000 är 36 av 88 sökande som har fått del av detta undrar jag: Tänker verkligen ministern ta ansvar för 29-50 miljarder, och finns det inget annat vad gäller infrastruktur, hjälp till företag att slippa förvaltningsmoms och annat som man kan gå in på för att också ge kommunerna en liten impuls att vara kreativa i den här tilldelningen?
Fru talman! Jag har ju också sett de här väldigt överdrivna siffrorna som har varit ute och cirkulerat i debatten. Vi gör bedömningen att det kan krävas mellan 6 och 10 miljarder de närmaste tio åren - där omkring, i runda slängar - för att hantera problemen i de kommuner som är berörda. Vi kommer att gå in aktivt nu från statens sida och hjälpa till i den här processen och med större insats och mer kraft än vi kunde göra inom Bostadsdelegationen. Det är lite förvånande att Ulla-Britt Hagström, som representerar ett parti som går emot de här satsningarna, ändå tar upp problemet och tycker att regeringen ska göra någonting, men ni själva går ju emot satsningarna och de här insatserna för att stödja de utsatta kommunerna. Sedan är det uppenbarligen så - jag återkommer till denna fina stad, Skövde - att i Skövde har man fått till stånd en bostadsproduktion, både av studentlägenheter och hyreslägenheter, tack vare investeringsbidragen, och det tycker jag är glädjande. Det råder ju en bred politisk enighet i Skövde, över blockgränserna, om det kommunala bostadsbolaget. Kommuner som är aktiva på det bostadspolitiska området har också alla förutsättningar att hantera de problem som finns på bostadsmarknaden med brist på lägenheter, och det är ju Skövde ett exempel på.
Fru talman! Än en gång: Tack, Lars-Erik Lövdén, för berömmet av Skövde! Kristdemokraterna vill lösa problemen, och vi anser inte att det räcker med investeringsbidrag och att gå in och rädda vissa kommuner. Vi hade en interpellationsdebatt, ministern och jag, där vi tog upp vilka kommuner som hade fått stöd och vilka som inte hade fått stöd, och det finns ingen rättvisa i detta. Det finns andra sätt att satsa på företagsamheten och att lösa infrastrukturen, som kanske ofta blir för stor i de här områdena med väldigt mycket lägenhetsöverskott osv. Sedan vill vi givetvis diskutera de förslag som ministern har, även om vi har andra utvägar för att komma dithän, och då skulle jag vilja fråga statsrådet Lövdén så här: Om nu statsrådet är väldigt mycket för de kommunala bolagen och att de ska lösa problemen, vad kommer då ministern att göra för att få t.ex. de kommunala bolagen i Stockholm att vilja bygga 1 000 lägenheter per år? Det är vad vi kristdemokrater säger behövs. De behöver gå i bräschen för att bygga billiga och funktionella lägenheter med hyror som vanligt folk har råd med. De behöver bygga 1 000 lägenheter per år, men de gör det inte, och de kommunala bolagen är ju ändå bostadsministern skötebarn. Man kan ju inte kräva att privata ska bygga om inte allmännyttan själv vill bygga, som ändå har bättre förutsättningar vad gäller pantsättning och sådana delar som jag inte ska gå in på nu.
Fru talman! Nu får vi nog kanske ändå hejda oss och se var det politiska ansvaret ligger. Ulla-Britt Hagströms parti sitter ju i ledningen för Stockholms kommun. Då får ni väl ta ansvaret där för att allmännyttan får till stånd en hyresrättsproduktion. Men nu gör ni ju inte det. Nu förordar ni ju och medverkar i stället till en politik där allmännyttan säljs ut i Stockholm. Det är ju ett ansvar för kommunen att lösa bostadsbristsituationen. Vi har ställt verktygen till förfogande genom investeringsbidragen, och nu utgår jag från att kommunerna också tar ansvaret, inte bara i Skövde, Malmö, Linköping och Göteborg, utan också i Stockholm.
Fru talman! Det är riktigt som statsrådet säger att det finns en regional klyvning i vårt land, men det finns också dessvärre en social klyvning i vårt land. Det finns människor i vårt land som inte har ett arbete, hur gärna man än skulle vilja ha det. Det finns människor som har jättestora problem när det gäller boendekostnaderna, för de tickar ju på ändå. Jag hörde i anförandet av ministern inte någonting om hur man ska komma till rätta med den sociala klyvningen på det här området. Hur ska man få ned boendekostnaderna i Sverige?
Fru talman! Man får ned boendekostnaderna bl.a. genom att ta ett finansiellt ansvar för tomma lägenheter i de kommuner som är berörda. Det är inte rimligt att hyresgästerna där ska betala en stor andel i hyra för att finansiera de tomma lägenheterna. Men det är inte enbart det. Boendekostnaderna har ju faktiskt under de senaste två åren minskat som andel av disponibel inkomst om man räknar genomsnittligt. Det beror på en framgångsrik ekonomisk politik: Vi har ekonomisk tillväxt, folk har fått jobb i större utsträckning, vi har kommit ned till en arbetslöshet på 4 %, räntorna är låga och inflationen är låg, och reallönerna har stärkts. Detta har medverkat till att boendekostnaderna som andel av den disponibla inkomsten har minskat. Nu har vi hjälpt till med en sänkning av fastighetsskatten. Detta tycker jag är glädjande, och det är viktigt att vi håller i den positiva utvecklingen för hyresgästerna. Jag noterar att Rigmor Stenmarks och Centerpartiets politik på detta område inte leder till lägre boendekostnader och ett ökat byggande. Det leder inte heller till att hårt plågade kommuner med tomma lägenheter får en hjälpande hand för att ta itu med problemen.
Fru talman! Som statsrådet mycket väl vet hjälpte vi från Centerpartiet socialdemokraterna med att öppna ögonen för att de inte kunde fortsätta på den väg som de då var inne på, utan det gällde att se till att utgifterna för staten också blev lägre. Jag tror därför, statsrådet, att vi från Centerpartiet även kan öppna ögonen på socialdemokraterna när det gäller att ha en helhetssyn på hur man ska så att säga förstärka hela landet. Se på småföretagen! Satsa på småföretagarna! Satsa på upprustning av vägarna! Stimulera till samarbete över kommungränser och regionala gränser, och satsa på kommunikationer! Jag gläder mig åt att statsrådet har kontakter även med centerkommunalråd, eftersom det är många kommunstyrelseordförande som är centerpartister. Jag hoppas då att man också har fått bevisat att i de kommuner där dessa kommunalråd finns är tillväxten väldigt bra, t.ex. i Töcksfors och i Sunne i Värmland, där man använder sig av de tomma lägenheterna och låter t.ex. turister bo i dem. Det finns massor av saker som dessa kommunalråd driver igenom. Eller varför inte titta på socialdemokratiska kommunalråd i vår närhet, t.ex. i Tierp. Där tog man faktiskt till sig det som centerkommunalrådet motionerade om, nämligen att man skulle se till att studenterna kunde bo i Tierp i stället för i Uppsala. På det sättet fick man människor att bo i de tomma lägenheterna. Studenterna flyttade dit. Man behöver alltså inte hjälpa till med en tyckasynd-om-mentalitet, utan det är andra åtgärder som behövs för att man ska se till att de tomma husen blir fyllda. Och om de inte blir det, tror jag att man får gå en annan väg, nämligen att ta bort dem. Vi kan inte ha en massa tomma hus, eftersom det skapar en otroligt tråkig stämning. Men i första hand ska vi se till att människor bosätter sig i dem.
Fru talman! Jag kan instämma i det som Rigmor Stenmark sade nu på slutet. I första hand ska vi se om vi kan utveckla de tomma lägenheterna och göra om dem till något annat - att använda dem. Sedan sade Rigmor Stenmark att om det inte går så får man riva ned beståndet. Jag delar även den uppfattningen. Men jag tycker inte att det är kommunerna som ensamma ska det tunga ekonomiska ansvaret för att hantera problemen, eftersom det är en övermäktig uppgift för väldigt många små kommuner, också där centerpartister sitter i ledningen eller där socialdemokrater och centerpartister samarbetar, vilket sker i en hel del kommuner på ett fruktbart sätt. Det är en övermäktig ekonomisk uppgift. Kommunerna klarar inte av det på egen hand ekonomiskt om de samtidigt ska kunna upprätthålla en bra vård, skola och omsorg. Då har staten en skyldighet att hjälpa dessa kommuner. Jag förstår inte att Centerpartiet med sitt regionalpolitiska engagemang, som jag respekterar och delar, kan sätta sig i samma båt som Moderaterna när det gäller dessa frågor. Ni vill ju regera tillsammans med Moderaterna, ett parti som på sikt också vill avskaffa utjämningssystemet, om jag har förstått saken rätt.
Fru talman! Jag vill också beröra frågan om de tomma lägenheterna. Staten ska ju, om riksdagen beslutar så den 12 december, hjälpa kommunerna med denna överskottsproblematik - 3 miljarder på tre år. Folkpartiet har, som jag sade i mitt huvudanförande, två invändningar. Vi anser inte att den här typen av stöd är rimligt och rättvist, framför allt inte mot de kommuner som själva med stora uppoffringar redan har klarat av detta. Och vi kan inte inse varför ett sådant stöd, om det nu kommer, enbart ska gå till kommunala bolag. Vad händer för de privata fastighetsägarna? Jag kan också ge exempel från Lycksele på goda lösningar. Vi har sålt till norrmän. De kommer dit, de fyller lägenheterna, de handlar i kommunen, och de sätter alltså fart. När det gäller investeringsbidrag till studentlägenheter så är jag inte riktigt säker på när det förra beslutet fattades. Men jag tror inte att jag var här i riksdagen då. I dagsläget står jag och Folkpartiet helt bakom förslaget och att t.o.m. höja investeringsbidraget 50 miljoner kronor. Sedan vill jag ställa en fråga. Det finns kommuner t.ex. i Mälardalen som inte har egna högskolor men som ligger på pendlingsavstånd till Stockholm, Eskilstuna, osv. Och det gäller speciellt Strängnäs. Kan man tänka sig att utvidga bidraget till att omfatta även den typen av kommuner om de kan avlasta universitetsorterna?
Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att Folkpartiet numera är med på vagnen när det gäller investeringsbidrag till studentlägenheter. Och jag hoppas att ni i Folkpartiet också så småningom kommer med på vagnen när det gäller invsteringsbidraget till hyresrättsproduktionen. Det skulle vara bra. Vi ska nu, som jag sade i replikskiftet till Owe Hellberg, under våren titta på hur vi ska kunna garantera ett fortsatt byggande av studentlägenheter även under kommande år. Och då kommer vi naturligtvis att se över regelverket.
Fru talman! Det ska nog inträffa under om vi ska ställa upp på investeringsbidraget till hyresrätter. Men det är en senare fråga.

Fru talman! En av mina socialdemokratiska vänner - jo, jag har faktiskt sådana - sade följande till mig redan för 25-30 år sedan: Jo, ser du, ska man vinna val så måste man hålla indignationen vid liv! Och att hålla indignationen vid liv har socialdemokraterna verkligen lyckats med, i vart fall vad gäller bostadspolitiken. Under hela 50 år har svensk bostadspolitik trots stora statliga insatser med skattesubventioner dominerats av bostadsbristen i tillväxtområdena. Och under dessa 50 år har också den socialdemokratiska bostadspolitiken dominerat i vårt samhälle, möjligen med undantag för korta intervaller, exempelvis under den borgerliga regeringstiden Socialdemokraterna försöker nu göra troligt att de försöker minska bostadsbristen, och det vore ju bra om så skedde. Men låt oss titta på hur det egentligen är. Anstränger sig socialdemokraterna och deras hjälppartier för att få till stånd särskilt många bostäder? Stockholm som ett exempel på att socialdemokraterna där skulle vara särskilt duktiga och de borgerliga dåliga. Det sägs t.o.m. i utskottsbetänkandet att utskottet tyvärr måste konstatera att en annan trolig orsak till bostadsbristen är det begränsade intresset som den politiska ledningen i Stockholms stad under senare år har visat för nybyggande av hyresbostäder. Och det äger väl kanske sin delvisa riktighet om man ser på perioden 1994-1998 när socialdemokraterna ledde staden. Det gäller även bostäder för hemlösa. Det är först när socialborgarrådet Kristina Axén Olin har satt i gång detta som det har blivit någon fart på det. 1998 i Stockholms stad än ansträngde sig så var det inte för att åstadkomma så många nya bostäder, trots påpekanden från borgerligt håll. Vi skrev brev till fastighetsborgarrådet Billström redan den 14 april 1995, där vi yrkade på en förbättrad planering. Och under den mandatperioden startades byggande av nära nog tvärstopp i nybyggandet. Dåvarande bostadsministern såg sig t.o.m. föranledd att på SABO:s kongress 1997 offentligt kritisera socialdemokraterna i Stockholm för detta. Mot detta står att under innevarande mandatperiod har redan efter tre år byggandet av 6 300 bostäder startats. Ca 1 000 förväntas under nästa år, vilket innebär 7 300 bostäder - mer än dubbelt så mycket som Socialdemokraterna under motsvarande tid. Det byggs trots alla de överklaganden som sker gentemot byggandet i Stockholmsområdet beroende på den frikostiga överklagandemöjlighet som nuvarande plan och bygglag medger. Sedan ska vi inte tala om hur det ser ut vad gäller studentbostäder. 100 studentbostäder påbörjades under den socialdemokratiska mandatperioden 1994 1998. Redan nu, efter 75 % av den innevarande mandatperioden, har 1 000 studentbostäder påbörjats, vilket alltså är tio gånger fler. Man kan mot denna bakgrund faktiskt fråga sig om Socialdemokraterna verkligen vill åstadkomma ett ökat bostadsbyggande i våra tillväxtområden. Lennart Nilsson kritiserade t.o.m. Inga Berggren för att hon ansåg att det skulle bli möjligt att få ett nybygge att gå ihop även för privata byggherrar. Vill Socialdemokraterna verkligen ha fler bostäder? Man kan ju undra, inte minst mot bakgrund av att Socialdemokraterna nu slår vakt om det bostadsförsörjningssystem som givit oss 50 år av mer eller mindre kronisk bostadsbrist i tillväxtområdena, och en mycket besvärande överproduktion i glesbygderna - vilket ju kan komma att kosta mycket pengar att åtgärda. Man ställer sig därför frågan: Vill Socialdemokraterna verkligen åstadkomma fler bostäder i tillväxtområdena? Lennart Nilsson sade att bostadspolitiken är ett mycket viktigt inslag i den socialdemokratiska verksamheten. Men nu säger man trots detta nej till exempelvis tredimensionell fastighetsbildning och fördröjer ärendets handläggning, trots att detta också skulle kunna medföra fler bostäder. Men det är väl därför att man är rädd för att folk ska kunna äga sin egen bostad. Vad är det som gör att det skulle vara mer troligt att det byggs mer för att man trampar på den kommunala självstyrelsen och vill återgå till ett system som givit storstäderna bostadsbrist under så lång tid? Återigen hastas en stopplag fram för att allt ska bli kvar vid det gamla. Uppenbarligen har det varit jäktigt - det var sent på tisdagseftermiddagen som vi fick den stencilerade upplagan av propositionen. Nu har det visserligen kommit några fler upplagor, men tydligen blev det sent. Detta framgår också av ett TT-meddelande där Miljöpartiets förhandlare Helena Hillar Rosenqvist på tal om förköpsrätten säger: Vi hinner inte få med det i lagtexten, men det kommer att stå i propositionen. Så visst hastas det fram, bara för att allting ska bli kvar vid det gamla! Naturligtvis kan jag förstå att Socialdemokraterna känner osäkerhet över att de gamla socialdemokratiska hjärtlanden i form av fasta förbindelser mellan det kommunala bostadsbolaget, hyresgästföreningen och partiet inte kommer att ha en lika dominerande ställning i framtiden som de har haft under de 50 år av bostadsbrist i växande samhällen här i vårt land. Men för de bostadssökande är inte detta det stora problemet. Det stora problemet är att den centraldirigerade planhushållningen inte åstadkommer tillräckligt många bostäder och inte kan pressa bostadskostnaderna. Det är egentligen bara räntemarknaden som har kunnat pressa ned bostadskostnaderna under senare tid - och det ska vi vara tacksamma för. Men det är alltså inte politiken som har gjort detta, utan räntemarknaden. För få bostäder leder till höga bostadskostnader på många olika sätt. Tänk om alla de svarta pengar som i dag förekommer på bostadsmarknaden ginge tillbaka till branschen på ett legalt sätt i stället! Nu försvinner de i stället ur bostadsbyggandet, utan att en enda ny lägenhet kommer till stånd. Med bättre tillämpning av bruksvärdeshyra, som avsikten var från början, lägre skatter på bostäder, boende och byggande samt liberalare byggregler skulle fler bostäder åstadkommas, som Inga Berggren tidigare anförde. För att få fler bostadsmöjligheter för studenter vore det rimligt att återgå till ordningen att inkomst från uthyrningsrum i bebodda lägenheter ska vara skattefria. Det skulle vara rimligt att bygga om byråkrathus, som exempelvis i Skövde. Där har Kunglig Göta terrängregementes lokaler blivit både universitet och studentbostäder. Eller varför inte göra om det mögliga skattehuset på Söder så att det när möglet och skattemasarna har kommit bort kan bli studentbostäder? Byggregler som svarar mot studenters behov skulle också underlätta. Företrädare för studentbostadsföretagen meddelade ju vid vår utfrågning att regeringens investeringsbidrag inte gav något ökat antal studentbostäder. Andra faktorer, exempelvis byggregler, dominerade helt. Lennart Nilssons och statsrådet Lövdéns verktyg fungerar uppenbarligen inte. Fru talman! Det finns mycket som vi skulle kunna tala mer om. Men detta får vara nog nu. Vi har redan tidigare framfört våra yrkanden.

Fru talman! Jag begärde replik därför att jag gärna vill höra lite grann om en sak som Carl-Erik Skårman och jag förvisso är överens om, nämligen att utgångspunkten för bostadspolitiken bör vara att människor själva ska kunna välja den bostad de önskar. Bostadsmarknaden måste styras av människors efterfrågan och fria val. Detta är något som jag i mycket hög grad ställer upp på. Men jag funderar lite på de människor som genom ett fritt val har valt att bo i hyresrätt hos allmännyttan. Hur tänker Moderaterna tillgodose deras önskan om att kunna välja den bostad som de vill ha? De har gjort ett val en gång, men nu väljer andra åt dem och säger: Nu måste ni faktiskt se över ert boende och antingen köpa er lägenhet eller finna er i att någon annan fastighetsägare tar över! Vad är dessa människors önskan och fria val värt för Moderaterna?
Fru talman! Det kommer att dröja länge innan det inte finns en enda kommunal lägenhet att hyra kvar. Det visar sig att i Stockholm - där bl.a. dåvarande fastighetsborgarrådet Annika Billström sålde 3 600 finns det ändock väldigt många allmännyttiga bostadsföretag kvar. De bjuder ut bortåt 120 000 lägenheter. Var tredje lägenhet i staden ägs alltså i dag av kommunen. Och Helena Hillar Rosenqvist, fru talman, oroar sig för att det ska bli ont om kommunala lägenheter för den som vill bo så!
Fru talman! Det går inte att bara göra statistik av det. Det är inte något statistiskt genomsnitt som är avgörande för den människa som bor i just det hus eller den fastighet som säljs ut.
Fru talman! Den som bor i hyresrätten ska ha ett fritt val och har det i dag i viss utsträckning. Det gäller icke fullt ut, eftersom det inte finns tillräckligt många lägenheter. Men man har full bytesrätt om så är. Det viktiga är trots allt att det kommer fram fler bostäder och att så många som möjligt får möjlighet att välja. Om hyresgästerna vill köpa sin bostad tycker jag att de ska få göra det.
Fru talman! Jag blev lite konfunderad över Carl Erik Skårmans anförande. Han talade om en tid för sex sju år sedan när det tydligen var socialdemokratisk ledning i Stockholm. Sedan berömde han sig över hur bra det var i dag. Därför vill jag ställa en fråga till Carl-Erik Skårman. Han kanske kan svara alla de ungdomar som söker bostad i Stockholm. Är Carl-Erik Skårman nöjd med bostadsituationen i Stockholm?
Fru talman! Nej, jag är inte nöjd med situationen som den är i dag. Det skulle exempelvis finnas fler hyresbostäder. Det är bl.a. därför som jag tycker att det är rimligt att reglerna om bruksvärdeshyran tilllämpas på ett annat sätt än i dag så att det blir möjligt även för privata byggherrar att delta i att försörja Fru talman! Detta är någonting som jag själv uppmärksammade redan den 18 april 1995. Jag skrev bl.a. i ett brev: "En förutsättning för planeringen bör vara att stockholmsregionens väl avvägda balans mellan bebyggelse och grönområden bibehålls inom de områden som bedöms lämpliga för eventuell nyexploatering. - det är också viktigt att förberedelserna för effektuering av de upprättade planerna noga övervägs, så att ett uppkommande byggnadsbehov kan mötas inom rimlig tid." Detta skrev jag till fastighetsborgarrådet i Stockholm den 18 april 1995. Det togs upp i fastighetsnämnden. Men majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avslog initiativet. Jag tror att det var väldigt olyckligt. Det gör att vi bl.a. har den situation som vi har i dag, trots att den borgerliga majoriteten har ökat bostadsbyggandet på det sätt som jag tidigare redovisade.
Fru talman! Om nu Carl-Erik Skårman skrev ett brev 1995 och inte är nöjd med bostadssituationen i Stockholm i dag skulle jag vilja rekommendera Carl Erik Skårman att skriva ett brev till den borgerliga ledningen i Stockholm att den ska använda allmännyttan i Stockholm till att bygga hyresbostäder för människor.
Fru talman! Jag tar upp frågan om hur man på olika sätt ska kunna medverka till att vi får fler hyresbostäder i Stockholm. Ett av de medel som förmodligen skulle ge allra största effekten vore att hitta en annan tillämpning och avstå från det missbruk av bruksvärdeshyran som skedde i St:Eriksområdet. Det skapade en osäkerhet för alla. Det finns inte heller anledning för staden att bedriva en byggnadspolitik som bringar ekonomiska skador för de kommunala företagen.
Fru talman! Jag vill bara göra två tillrättalägganden så att det inte ska råda några missförstånd efter Vi är inte negativa till tredimensionell fastighetsbildning. Jag underströk t.o.m. i mitt anförande att vi jobbar intensivt med att ta fram ett förslag. Jag tror att det skulle medverka åtminstone på marginalen till en förbättrad situation. Vi är inte negativa. Det framgick av Carl-Erik Skårmans anförande att vi tydligen skulle vara det. Det andra tillrättaläggandet är att jag inte är negativ till privat fastighetsägande. Det finns väldigt många bra, seriösa privata fastighetsägare i Sverige. Jag noterar också till min stora tillfredsställelse beträffande investeringsbidraget för hyresrättsproduktion att både kommunala bolag och privata fastighetsägare har sökt och beviljats bidrag. Det är en privat fastighetsägare bakom det stora projektet i Malmö på 1 200 lägenheter. I Linköping är det också en privat fastighetsägare. Det är bra att ha en mix. Men det är väldigt betydelsefullt för den svenska bostadsmarknaden och den sociala bostadspolitiken att vi också behåller och utvecklar ett stort bestånd av allmännyttiga bostadsföretag.
Fru talman! Det gläder mig att statsrådet Lövdén så tydligt säger att han inte är motståndare till tredimensionell fastighetsbildning. Jag har uppfattat att det finns en tveksamhet inför tredimensionell fastighetsbildning som har resulterat i en fördröjning av att den fastighetsbildningsformen kommer till stånd. Jag har uppfattat att det beror på att regeringen är rädd för ägarlägenheter. Man tycker illa om ägarlägenheter, eftersom man tycker illa om att hyresgästerna äger sin egen bostad. Det tycker jag är tråkigt. Det är en form som också måste till inte minst för att man ska kunna undvika de svårigheter och risker som trots allt finns med bostadsrättsformen.

Fru talman! Carl-Erik Skårman refererar till propositionen om allmännyttan och säger att den till vissa delar var ett hafsverk. Det är inte samarbetspartiernas problem eller fel. Förköpsrätten inom allmännyttan, dvs. att kommunala bostadsbolag i första hand ska säljas till andra allmännyttiga bolag och kooperativ hyresrätt, är ett krav från Vänsterpartiet och Miljöpartiets sida för att över huvud taget ställa upp på propositionen. Nu är det Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kvar bakom propositionen. Naturligtvis krävs en lagstiftning och ett förfarande på vederbörligt vis för att få det till stånd. Vänsterpartiet anser att bruksvärdesprövningen verkar väldigt osäker. Hur många bostäder ur allmännyttan som blir sålda får praxis visa. Därför ville vi komplettera det med förköpsrätten. Det är precis som Helena Hillar Rosenqvist sade. De som har valt allmännyttan ska få möjlighet att bo kvar i allmännyttan även om det är en annan typ av ägare. Det var viktigt för oss. Därför ser det ut som det gör. Arbetet ska naturligtvis vara klart så fort som möjligt. Flitens lampa ska lysa på departementet även i den här frågan.
Fru talman! Jag noterar att i ett avseende är uppenbarligen Owe Hellberg och jag överens. Vi är överens om att det var ett hafsverk. Men det var inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var orsaken till detta. Owe Hellberg lägger det fulla ansvaret på Socialdemokraterna för att det var ett hafsverk. Det är en intressant upplysning för omvärlden. Men det gör inte propositionen bättre. Framför allt ger det inte en enda ny lägenhet, vilket är det stora problemet på bostadsmarknaden. Vi har i tillväxtområdena en dålig tillgång på nya lägenheter, och det byggs för lite. I stället har vi fått återställaren modell äldre där man kanske rentav försöker att återskapa 60 och 70-talets bostadspolitik. Men det är ingenting att sträva efter.
Fru talman! Propositionen är naturligtvis inte ett hafsverk. Men i just den del där vi har ställt krav för att vara med på propositionen finns inte lagförslagen framtagna, och det måste ske ett förberedelsearbete. Det var helt enkelt därför att det var vår ståndpunkt och vårt krav, och regeringen var inte tillräckligt intresserad av den delen från början. Nu är regeringen också med på den vagnen, och det tycker vi är jättebra. Varför gör vi det? Det gör vi naturligtvis för att det värnar allmännyttan. Det handlar inte om bostadsbyggandet utan just om att slå vakt om allmännyttan så att de som bor där även i fortsättningen ska ha rätten att få göra det.
Fru talman! En analys av de argumenten kommer inte heller att visa att Owe Hellberg motsatte sig mitt påstående att propositionen var ett hafsverk.